Herr talman! Den 5 juni förra året behandlade vi här i kammaren lagutskottets betänkande 1983 84:136 och 137. De delar av proposition 136 som berör frågor om arrendators rätt att förvärva arrendestället hade under utskottsbehandlingen brutits ut för särskild remissbehandling. Det betänkande från lagutskottet vi nu behandlar har av en tillfällighet samma ordningsnummer, 35, som förra årets arrendebetänkande, vilket kan vara värt att observera för undvikande av förväxling. I den debatt vi hade för snart ett år sedan yttrade jag inledningsvis följande: ”Arrendelagstiftningen har, liksom all lagstiftning som ingriper i avtalsförhållanden, att ta hänsyn till två, ibland motstridiga, intressen. Det är jordägarens krav på ett betydande inflytande över sin egendom och arrendatorns krav på långsiktighet och trygghet i sin näringsverksamhet, jordbruksdriften. Det är därför viktigt att lagstiftningen utformas med detta i åtanke.” Jag vill även nu understryka hur viktigt detta är. Det betänkande vi nu har att ta ställning till är sannerligen inget hastverk. Tvärtom har frågan om arrendators företrädesrätt att förvärva arrendestället varit föremål för långvariga och noggranna överväganden. Arrendelagskommittén föreslog en sådan rätt i sitt betänkande SOU 1981:80 Arrenderätt 2. Frågan har sedan varit föremål för omfattande remissbehandling och hearings samt inte minst ett omfattande arbete inom utskottskansliet i anslutning till utskottsbehandlingen. Kring principfrågan, att arrendator skall ha laglig företrädesrätt till förvärv av arrendestället, har det rått en bred uppslutning. Eftersom remissyttrandena är fogade till betänkandet skall jag inte ta upp tiden med att närmare kommentera dem. Den kritik som redovisats har främst gällt den lagtekniska lösningen, som blivit en följd av att även bostadsarrendena enligt propositionen omfattas av den föreslagna lagstiftningen. Systemet med intresseanmälan, som enligt propositionen skulle förnyas vart femte år, har genomgående medfört erinringar. I centermotionen 1983/84:2787, som väcktes med anledning av proposition 136 i denna del, hemställdes om en skyndsam prövning av en förenklad lagteknisk lösning utan att därför den föreslagna lagen försenades. Vi ansåg i motionen starka skäl föreligga för att genom lagstiftning stärka arrendatorns ställning i här aktuellt hänseende. I motionen hemställde vi också om ett riksdagsuttalande om syskons och deras avkomlingars rätt att förvärva arrenderad fastighet. Utskottet har helt tillgodosett detta yrkande, vilket innebär en generösare bedömning när det gäller sådant släktförvärv än vad propositionen föreslår och en samstämmighet med vad som gäller enligt jordförvärvslagen. Vad beträffar övergångsbestämmelserna gick vi i motionen emot retroaktivitet och yrkade att lagen skulle tillämpas först fr.o.m. den tidpunkt då jordägaren tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. Detta yrkande har fått ett starkt gensvar bland remissinstanserna men har avstyrkts av utskottet. Vi har därför i reservation 2 yrkat bifall till vårt motionsförslag i denna del. Jag återkommer senare i mitt anförande till reservationen. Kritiken mot den i propositionen föreslagna lagtekniska lösningen och systemet med intresseanmälan har utskottet tagit fasta på. Utskottet föreslår således beträffande intresseanmälan att denna skall behöva förnyas endast vart tionde år i stället för, såsom föreslås i propositionen, vart femte år. Därmed undviks mycket av den irritation mellan parterna som befarats med kortare intervall. Vidare blir kostnaderna lägre och administrationen enklare. När det gäller bostadsarrendena innebär utskottets ändringsförslag en mycket väsentlig förenkling och ger klarare linjer. Intresseanmälan får endast göras om det på arrendestället finns ett bostadshus som har åsatt taxeringsvärde. Överlåtelse får vidare ske utan hembud om högst hälften av den överlåtna fasta egendomen utgör mark som omfattas av arrendet. De av utskottet föreslagna ändringarna, som framgår av bil. 2 till detta betänkande, berör inte mindre än 8 av propositionsförslagets 14 lagparagrafer. Så t.ex. skall en avliden arrendators intresseanmälan gälla för dödsboet sex månader från den dag arrendatorn avlider. Vidare får överlåtelse utan hembud ske om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger andel i fastigheten. För övrigt hänvisar jag till nämnda bil. 2. Det är således på flera väsentliga punkter som utskottet tagit hänsyn till motionsyrkanden eller synpunkter som kommit fram i remissyttranden, vid hearings eller på annat sätt. Ändringsförslaget vad gäller bostadsarrende har underställts lagrådet, och de ändringar lagrådet föreslagit har helt beaktats av utskottet. Så till reservationerna. Reservation 1 från moderaterna är i huvudsak en uppföljning av moderaternas kommittémotion 2788, som yrkar avslag på propositionen i denna del. Detta är en konsekvent men, som vi ser det, omotiverat negativ linje. Denna negativa linje har ytterligare dokumenterats genom de — som jag ser det — överdrifter som Mona Saint Cyr hade i sitt anförande. Det är beklagligt att moderaterna fullföljer den här linjen när det gäller att tillgodose berättigade krav på en förstärkning av arrendators ställning i hans näringsutövning. Denna grundinställning på moderat håll har tyvärr inte gjort det möjligt att under utskottsbehandlingen föra en fruktbar dialog med moderaterna om de överväganden som lett fram till den i betänkandet föreslagna lagstiftningen. Jag beklagar detta mycket. Moderatreservationen är till sitt innehåll motsägelsefull. Inledningsvis hävdas att arrendatorn ofta är den enda person som kommer i fråga som köpare av en jordbruksfastighet. Därmed skulle underförstått lagstiftning vara onödig. Därefter anges en rad skäl av karaktären att det skulle kunna förekomma intrång för jordägaren eller att förhållandet mellan jordägaren och arrendatorer skulle försämras. Man har tydligen inte alls tagit hänsyn till de ändringar i propositionsförslaget som utskottet gjort. Reservation 1 omfattar även en moderatmotion, 840, som väcktes under allmänna motionstiden. I den yrkas att frågan om arrendators förköpsrätt skall hänskjutas till friköpskommittén för fortsatt utredning. Jag måste fråga: Varför vill moderaterna i denna motion ha fortsatt utredning i en fråga där ni så kategoriskt yrkar avslag på lagstiftning i er kommittémotion? Personligen skulle jag tro att de moderater som väckt motion 840 efter hand har fått en något mera nyanserad syn på frågan. Men en fortsatt utredning är enligt centerns uppfattning inte meningsfull. Hur mycket en fråga än utreds kvarstår alltid frågeställningar som endast den praktiska tillämpningen av ett beslut kan ge svar på. Det skulle vara fel mot både jordägare och arrendatorer att inte fatta beslut nu. I centerreservationen, nr 2, går vi emot att denna lagstiftning ges retroaktiv verkan. Vi anser att det inte finns tillräckligt starka skäl som talar för att lagstiftningen om arrendators företrädesrätt ges retroaktiv verkan och därmed blir omedelbart tillämplig på gällande avtal. Flertalet remissinstanser har också uttalat sitt stöd för yrkandet i centermotionen 2787. Vi anser vidare att det av hänsyn till arrendatorernas och jordägarnas intressen finns anledning att låta de nya reglerna bli tillämpliga på äldre avtal först efter en övergångstid. Bl.a. kan det finnas ett behov för parterna att justera arrendeavtalet med hänsyn till de nya bestämmelserna, exempelvis när det gäller att närmare bestämma det arrenderade områdets gränser och areal. Herr talman!

Herr talman! Sigvard Persson påstår att moderaternas motion och reservation är omotiverade och visar en negativ linje. Jag skulle vilja be Sigvard Persson att tänka efter vad som ligger bakom denna typ av lagstiftning. Det finns nämligen inte redovisat något behov av lagstiftning i sig. Det sades också när utskottet hade en hearing med departementsföreträdare att det inte förekommer så många fall men att denna lagstiftning ändå behövs. Hittills har myndigheterna bestämt priset på de fastigheter som skall säljas, och nu skall de alltså även bestämma vilka som skall vara köpare till dem. Därmed kommer äganderätten att uttunnas, och det ser vi från moderat sida allvarligt på. Någon måste i denna kammare företräda äganderätten, därför att det kan få mycket allvarliga konsekvenser, om den uttunnas undan för undan. Motion 840, där det yrkas att frågan om arrendators förköpsrätt skall hänvisas till friköpsutredningen, har väckts på grund av att det, som jag hänvisade till i mitt inledningsanförande, måste ställas mer mark till förfogande av den som skall sälja sin gård för att det skall kunna bildas en fastighet. Följden av detta kan bli att den som skall sälja över huvud taget inte har möjlighet att sälja. Mera mark är inte längre fråga om ett förköp utan om ett friköp, och enligt LRF:s definition innebär friköp en konfiskation. Det viktiga är, Sigvard Persson, att undersöka vart vi är på väg. Jag kan erinra om den förestående sociala marklagstiftningen, PBL, och det fiskebeslut som vi fattade här i riksdagen för inte så länge sedan. Det kommer ännu mera — vad innebär t.ex. strukturutredningen för jordägarna och för ägandet i Sverige?

Herr talman! Som jag påpekade i mitt inledningsanförande är den moderata motionen motsägelsefull. Man kan inte gärna å ena sidan hävda att lagen inte behövs eller att den inte har någon verkan och å andra sidan rada upp omständigheter som man tycker på något radikalt sätt förändrar hela bilden. Man börjar tala om maktförtryck genom politiker och som socialisering. Jag tycker verkligen, Mona Saint Cyr, att det är till att ta till överord. Jag kan försäkra att under alla de tillfällen vi genom årens lopp har behandlat arrendefrågor har vi från centerns sida varit mycket angelägna om att försöka väga fram beslut, så att de på ett riktigt sätt tillgodoser jordägarna och arrendatorerna. Längre tillbaka i tiden var faktiskt arrendatorerna i ett mycket starkt underläge. Det var fullt berättigat att det gjordes en insats för arrendatorerna. Det är dock de som i sin praktiska yrkesutövning är beroende av arrendestödet. Vi har haft samma ambition när vi nu under ett års tid har diskuterat detta. Jag vet inte var arrendatorerna skulle ha stått i dag om de synpunkter som har framförts från moderat håll vid skilda tillfällen under årens lopp skulle ha fått bestämma utvecklingen. Jag tror att det hade varit mycket svårt för många. Mona Saint Cyr pekar särskilt på en passus i reservationen där det påtalas som en särskild brist i propositionen att det inte klart framgår att jordägaren kan bli skyldig att avstå mer mark än själva arrendestället till arrendatorn. Men av 78 andra stycket framgår det ändå ganska klart. Det är ett förtydligande och en förbättring som har gjorts efter påpekande från lagrådet. Till yttermera visso kan jag säga att det är ännu tydligare uttryckt på s. 205 i proposition 136. När det gäller uppslutningen kring principen om lagstiftning kan jag konstatera att av alla de instanser som yttrat sig under remissomgången har 11 sagt ja och 6 nej. Räknar vi bort partsintressena är det i alla fall en mycket klar övervikt för bifall till principen om lagstiftning.
Herr talman! Jo, Sigvard Persson, det är onekligen så, att arrendatorerna har tillgodosetts genom den trygghetslagstiftning som successivt har genomförts här i landet. De har alltså fått sin sociala status tryggad. Vad vi menar när vi reserverar oss mot detta förslag, som kan få oanade konsekvenser, är det som vi försöker tala om för centerns företrädare, nämligen att vi inte ställer grupp emot grupp men slår vakt om just den enskilda äganderätten, rätten att förfoga över sin egen egendom. Därför vill vi gärna få även centern att se vad som sker i det som synes ske.
Herr talman! Ja, Mona Saint Cyr, vi är säkert lika angelägna båda två om att slå vakt om äganderätten. Men den enes rätt får inte förskjuta den andres rätt. I dessa dagar, när den som utövar praktisk jordbruksdrift verkligen har svårigheter, tycker vi ändå att det ligger närmast till hands att skapa möjligheter att utöva näringsverksamheten. Jag tycker att det bör vara ett ledmotiv när man ser på sådana här förslag.

Herr talman! Det förslag vi nu behandlar, nämligen arrendatorns rätt att förvärva arrendestället, har sitt ursprung i en proposition som framlades för riksdagen redan under våren 1984. Anledningen till att förköpsfrågan i propositionen blev skjuten framåt i tiden var den att regeringen i sin proposition kom med ett förslag till lagstiftning som — i motsats till utredningens lagförslag — inte varit ute på remiss. Propositionens förslag till lagstiftning om förköpsrätt för arrendatorer avser till skillnad från arrendelagskommitténs förslag också bostadsarrenden. Lagförslaget i propositionen var dock inte okänt för riksdagen. Det är nämligen utformat efter mönster av lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Det är inte bara remissinstanserna som fått möjlighet att säga sin mening om propositionens lagförslag. Även lagrådet har, efter det att utskottets kansli mycket förtjänstfullt arbetat fram formuleringar och förslag till lagtext, haft möjlighet att ta del av förslaget. Efter många turer och en lång väntan från framför allt arrendatorernas sida ligger nu äntligen förslaget klart på riksdagens bord. I propositionen liksom i utskottets betänkande föreslås en särskild lag om arrendators rätt att förvärva arrendestället. Detta innebär att arrendatorn har rätten att före andra intresserade köpare kunna förvärva arrendestället, om det gäller ett s.k. gårdsarrende eller med andra ord ett jordbruksarrende, som omfattar bostad åt arrendatorn eller ett bostadsarrende. Varje arrendators stora önskan är att äga den mark som vederbörande brukar. Om en arrendator är intresserad av att förvärva sitt arrendeställe är han skyldig att till inskrivningsmyndigheten göra en s.k. intresseanmälan. Detta är en åtgärd som, med den lagstiftning som regeringen föreslår, är nödvändig för att jordägaren, liksom inskrivningsmyndigheten, skall ha besked från arrendatorn om arrendestället händelsevis skulle utbjudas till försäljning. Frågan hur lång period en intresseanmälan skulle gälla har varit föremål för delade meningar. Utskottsmajoriteten har enats om att en intresseanmälan skall gälla under tio år. Detta medför att en jordägare inte får sälja arrendestället eller del av detsamma utan att först ha erbjudit det till arrendatorn. Arrendatorn har, efter det att han fått erbjudandet om köp, att inom viss tid antaga det s.k. hembudet. När det gäller hembudsskyldigheten vid släktskapsförvärv, menar utskottet liksom regeringen att det är rimligt att undantag görs i lagen för dem som är närmast anhöriga, t.ex. make och barn. Som jag tidigare framhållit har utskottet funnit att en förköpsrätt bör införas såväl vid gårdsarrende som vid bostadsarrende. Man har naturligtvis försökt att göra denna lagstiftning så enkel som det över huvud taget varit möjligt. Att finna en lagstiftningsmetod som medger att reglerna för förköpsarrenden kan göras så enhetliga som möjligt har också varit en målsättning. Det är knappast troligt att en ytterligare utredning av frågan om lagstiftningsmetod kommit att resultera i en enklare lagstiftning. Utskottet liksom regeringen bör med uppmärksamhet följa utvecklingen på förköpsrättens område. Det har inte varit möjligt, som utskottet förutsatte under våren 1984, att ikraftträdandetiden när det gäller förköpsfrågan skulle vara densamma som beträffande den övriga arrendelagstiftningen. Lagstiftningen om rätten att förvärva arrendestället berör många arrendatorer. Det är därför angeläget att information om lagens innehåll når ut till alla. Organisationerna på arrendemarknaden har här en mycket viktig informationsuppgift att fylla. Med beaktande av att förköpsrättsreformen kräver visst förberedelsearbete föreslår majoriteten att tidpunkten för ikraftträdandet fastställs till den 1 januari 1986. Sedan socialdemokraterna för snart tre år sedan kom i regeringsställning har många och viktiga beslut på arrendelagstiftningens område blivit verklighet. Det beslut vi snart kommer att fatta är kanske det allra viktigaste. Att som arrendator nu veta med sig att han eller hon får möjlighet att förköpa det arrendeställe som vederbörande under många år brukat och fått sin utkomst från känns säkert som en lättnad för många arrendatorer och deras familjer. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på reservationerna samt bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 35 utgör slutprodukten av en ovanligt lång process. Redan för ett år sedan fattades beslut i riksdagen med anledning av regeringens proposition 1983/84:136 i övriga delar. Den del som rörde arrendators rätt att förvärva arrendestället bröts då ut och remissbehandlades. Efter de ändringar som följt av remissbehandlingen, och slutligen överläggningar mellan partigrupperna i utskottet — socialdemokraterna, vpk och centern — har utskottet beslutat att frågan också skulle passera lagrådet. Därefter har den majoritet som står bakom detta betänkande formerats. Vpk vann i utskottet gehör för väsentliga delar av partimotionen 1983/ 84:2786 när riksdagen 1984 fattade beslut i fråga om detta. Den del av motionen som hade anknytning till den fråga som vi nu behandlar rörde dels att intresseanmälansförfarandet skulle slopas, dels att ordet ”avsevärt” skulle utgå ur 12 §. Det sistnämnda kravet överensstämmer för övrigt med kravet i den socialdemokratiska motionen 1983/84:2782 av Gunnar Olsson m.fl. Som framgår av både de motioner och de reservationer som finns redovisade i utskottsbetänkandet kom frågan att gälla om arrendatorerna skulle få rätt att förvärva arrendestället eller ej. För att vi skulle få fram en majoritet för det nu föreliggande förslaget och inte behöva skjuta frågan på en oviss framtid, har jag vid utskottsbehandlingen gett efter för de krav jag nyss redogjort för. Det angelägna i att redan nu få fram ett beslut har fått väga över. Som jag redan nämnt har vår partimotion i övriga delar tidigare blivit väsentligen tillgodosedd, vilket också bör tas med i bilden när man bedömer i hur hög grad vi fått gehör för våra krav. Jag villi detta sammanhang framhålla att den rätt som arrendator nu får att förvärva sitt arrendeställe är en villkorad och kringskuren rätt som helt beror på jordägarens handlande. Arrendatorn ges egentligen inte någon rätt att förvärva sitt arrendeställe utan bara en rätt att träda in, när jordägaren blir intresserad av att sälja. Det är en visserligen betydelsefull men ändå begränsad rättighet. Lagförslaget är utformat med tanke på att lagen skall bli svår att kringgå, men man kan ändå inte utesluta att så kan komma att ske. Därför borde arrendatorerna i framtiden ges en betydligt mera långtgående rättighet, en rätt till friköp av arrendestället. Då skulle friköpet kunna aktualiseras av arrendatorn själv, och eventuella undantag från en sådan lagstiftning skulle i stället hamna på den andra sidan, hos jordägaren. Jag vill slutligen hänvisa till ett framtidsperspektiv, som jag har tagit upp i mitt särskilda yttrande, nämligen att jorden skulle kunna anses vara en sådan nationell tillgång som borde tillhöra hela folket och undandras från all handel och all spekulation. Bönderna skulle tillförsäkras brukningsrätt och villaägarna tomträtt. En sådan ordning hör i första hand hemma i ett socialistiskt samhället men skulle kunna genomföras också inom ramen för nuvarande ekonomiska system i fråga om jordbruksjorden. Jag vill till sist kommentera vad Mona Saint Cyr sade i sitt huvudanförande och i sin första replik. Jag är inte alls förvånad över hennes sätt att vinkla denna fråga, om man utgår från att hon företräder ett bestämt intresse, nämligen att man skall ha närmast obegränsad rätt att förfoga över sin egendom. Inflytande och makt i samhället skall vara ett normalt utflöde av att man äger egendom. Då blir hennes yttranden inte alls så märkvärdiga utan helt konsekventa. Jag vill ändå kommentera dem något. Mona Saint Cyr påstod att politikerna går in och reglerar ett krympande fritt näringsliv. Till detta har jag den kommentaren att det när det gäller jordbruksarrendatorer inte alls rör sig om något fritt näringsliv utan kanske om det mest reglerade område som finns här i landet. Tog vi bort dessa regleringar, skulle jordbruket på ett drastiskt sätt förändras och småbönderna försvinna. Sedan sade Mona Saint Cyr att motivet till lagförslaget är ett annat än omsorgen om arrendatorerna och att det skulle vara fråga om att ge makt till politiker och andra. Detta vill jag direkt bestrida. I så fall hade jag inte anslutit mig till den majoritet som står bakom utskottets betänkande. Vidare framhöll Mona Saint Cyr att man hindrar medborgarna att lägga sig i sina egna angelägenheter. Det kan också vara rätt, men vilka medborgare avser hon? Jo, naturligtvis de som äger makt och har ett utflöde från ägandet som också ger makt. Reglerar man till de svagares fördel, är det klart att man lägger sig i deras egna angelägenheter. Det kan inte undvikas i så fall. Mona Saint Cyr sade att myndigheterna bestämmer priset vid försäljning av jordbruksarrenden och att de nu också skall bestämma vem som skall bli köpare. Men det är faktiskt ingen nyhet. Det bestäms i jordförvärvslagen. Jag vet inte om Mona Saint Cyr såg raljerandet i TV om en man, som ropade in ett jordbruk på offentlig auktion för en viss summa. Sedan bestämde jordbruksnämnden ett mycket lägre pris. Han förlorade mellanskillnaden. Det är inte ett utflöde av den lag som vi nu behandlar utan ett utflöde av jordförvärvslagen. Den lagen har vi ställt oss bakom. Just möjligheten att reglera priset gör att man kan sätta ett sådant pris på en jordbruksfastighet att det står i rimlig proportion till den avkastning som fastigheten kan ge köparen. Herr talman! Med det anförda har jag förklarat hur jag har hamnat inom majoriteten bakom detta utskottsbetänkande. Jag har därmed inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Helt kort till Per Israelsson, eftersom han har åberopat vad jag har sagt här i dag: Att äga något, Per Israelsson, behöver inte betyda att man äger mycket. Äganderätten är en väsentlig del i vårt demokratiska — Nr 145 svenska samhälle, som vi moderater slår vakt om. Onsdagen den Vi vet att dagens samhälle, med socialistisk regering, hela tiden genom 15 maj 1985 högre och högre skatter utarmar människors möjligheter att själva agera fritt när det gäller sin egendom och sitt eget vardagsliv. Staten ger sedan tillbaka Arrendatorers rätt vissa bidrag, med Vilka men styr medborgarna, ; Re att förvärva Det vi nu talar om är en form av jordfördelning, och jag är inte alls — arrendestället förvånad över att kommunisterna ställer sig bakom regeringsförslaget. Jag har ju hört debatter här i kammaren, där kommunisterna har lovat socialdemokraterna sina röster även i det här ärendet och liknande ärenden. Att man sedan från kommunistiskt håll vill ta steget fullt ut till friköp, dvs. till konfiskation, stämmer ju med historiens ordning.
Herr talman! Det är inte alls fråga om konfiskation, som Mona Saint Cyr försöker göra gällande. Vad det handlar om är att samhället i olika lägen tar ställning för den svagare parten och försöker vända situationen till den svagare partens fördel. Följden blir då att samhället trampar in på de rättigheter som är ett utflöde av att man äger — oftast mycket. Det är en följd av att staten inte längre i samma grad som vid sekelskiftet och tidigare har karaktären av verktyg för en överklass och för dem som äger mycket. Statens karaktär har förändrats så att den tillvaratar också de arbetandes och de icke egendomsägandes intressen, och staten kommer då i motsättning till dem som äger. När staten tar ställning för de svagare, kommer det naturligtvis gny från dem som förlorar makt. Det är helt naturligt att det blir på det sättet.
Herr talman! Staten är den starkare i sammanhanget. Det är medborgarna som är den svaga parten. Jag sade också att arrendatorn som i dag inte äger sin mark men som medges att få köpa den ju är ägare i morgon. Jag talar för alla som äger, enskilda medborgare, inte för det stora kollektivet som kommunisterna talar om.

Herr talman! Folkpartiet är, som ju också framgår av betänkandet, inte representerat i lagutskottet. När propositionen lades fram för mer än ett år sedan, uppmärksammade vi inte tillräckligt ett antal principiellt tveksamma inslag och förde därför inte fram vår mening motionsvägen. Vi har sedan inte heller kunnat delta i lagutskottets omfattande arbete med att förbättra propositionens lagförslag. I sakfrågan har vi i och för sig sympati för tanken på förköpsrätt till bostadsarrenden, men vi känner stor tveksamhet för ytterligare inskränkningar i markägares äganderätt i fråga om förköpsrätt till jordarrenden. Vi 111 kan därför inte stödja lagförslaget som det nu föreligger. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag är förvånad över Hans Peterssons anförande. Han nämnde att det skulle ha varit ett förbiseende att man från folkpartiets sida inte hade observerat den här delen i proposition 136. Men ni hade faktiskt en motion när det gällde de delar av propositionen som vi behandlade i fjol vår, och det är litet märkligt att ni då förbiser det kanske viktigaste avsnittet av den här propositionen. Och visst har ni möjlighet att ta kontakt med utskottet, men jag kan inte minnas att vi har haft någon kontakt under hela det år vi har arbetat med frågan. Jag måste betrakta Hans Peterssons deklaration här som tecken på ett mycket nymornat och yrvaket intresse från folkpartiet för den viktiga fråga som vi behandlar i dag.

Herr talman! Riksdagen beviljar anslag, fördelar medel och har det avgörande inflytandet över dispositionen av statens medel. Mera sällsynt är att riksdagen skänker gåvor. Regeringen har i proposition 1984/85:125 emellertid föreslagit att riksdagen skall anvisa 1 milj.kr. på tilläggsbudget ITI som ett reservationsanslag. Medlen skall enligt propositionen användas så, att regering och riksdag i samband med Svenska turistföreningens 100 årsjubileum överlämnar pengarna som gåva för att därmed visa sin uppskattning av Svenska turistföreningens verksamhet. Inför denna situation vill jag erinra om kulturutskottets betänkande 22 vid förra årets riksmöte. Till det riksmötet väcktes några motioner, bl.a. av nu tjänstgörande talman, ledamöter från moderaterna, centern och socialdemokraterna, som tog upp Svenska turistföreningens 100-årsjubileum. I motionerna föreslogs att med anledning av detta jubileum en särskild turistkampanj skulle startas för att Sverige internationellt skulle uppmärksammas som årets turistland 1985. Huvudansvaret för kampanjens genomförande skulle enligt motionerna åvila turistrådet. Kulturutskottet föreslog riksdagen att avslå motionerna, med motiveringen att riksdagen bör avstå från preciserade anvisningar i fråga om rådets arbete, och den uppfattningen torde inte ha förändrats. Men utskottet skrev också: ”Utskottet utgår från att Svenska turistföreningens 100-årsjubileum och dess verksamhet för att uppmuntra svenskar att lära känna sitt land kommer att uppmärksammas på olika sätt.” Herr talman! Jag vill som talesman för kulturutskottet uttrycka min glädje över att utskottets förhoppningar har realiserats och att riksdagen nu ges möjlighet att tillsammans med regeringen överlämna en gåva till Svenska turistföreningen som ett tecken på den uppskattning som statsmakterna känner för föreningens verksamhet. Med sina nära 300 000 medlemmar har Svenska turistföreningen gjort turismen till en folkrörelse i vårt land. Vi är många som under åren har kunnat glädja oss åt den både kvantitativa och kvalitativa uppryckning som vandrarhemsverksamheten har genomgått. Fjällturismen har också utvecklats på ett enastående sätt, tack vare STF, och säkert bidragit såväl till en förbättrad folkhälsa som till att svenska fjällen väl klarar konkurrensen med mera sydligt belägna trakter. Svenska turistföreningen är med andra ord en värdig mottagare av den gåva som riksdagen nu skall besluta om. Jag hoppas att gåvan skall bidra till en fortsatt positiv utveckling av Svenska turistföreningens verksamhet, till glädje för hela svenska folket. Men jag vill också uttrycka utskottets glädje över att regeringen gett riksdagen möjlighet att på detta sätt visa sin uppskattning för Turistföreningen genom att i anslutning till dess 100 årsjubileum tillsammans med regeringen skänka denna gåva.

Herr talman! Det är framför allt tre punkter som jag skulle vilja kommentera i det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Den första gäller avveckling av anslaget till lokala och individuella linjer och enstaka kurser, det som kallas för LIE-anslaget. Vi moderater har länge yrkat på att det här anslaget skall försvinna, och vi följer upp detta i en reservation. I stället bör de aktuella medlen gå direkt till institutionerna via sektorsanslagen. Detta skulle minska byråkratin. Det skulle också göra att den enda uppgift av betydelse som åvilar regionstyrelserna skulle falla bort, och därmed skulle vi också kunna uppnå att regionstyrelserna avskaffas. Detta skulle även stärka ämnena. Och ämnena vid våra universitet och högskolor behöver förvisso en renässans. De skulle då inte längre vara beroende av regionstyrelserna. Den andra punkten, herr talman, gäller avslag på regeringens önskan att få till stånd 375 nya platser på de lokala linjerna. Som vi framhållit i en reservation finns det inte tillräckligt många förslag till lokala linjer som uppfyller de nödvändiga kvalitativa kraven. Däremot har vi yrkat, utöver vad regeringen föreslår, att ytterligare 1 150 årsstudieplatser skall tillföras de enstaka kurserna. Detta åstadkoms framför allt genom att vi drar ner när det gäller platser på de linjer som vetter mot den offentliga sektorn. Därmed skulle också kunna uppnås att man minskar på dessa linjer, som i mångt och mycket har varit en olycka för de filosofiska fakulteterna. Den tredje och sista punkten som jag önskar kommentera gäller fördelningen mellan högskoleregionerna. Därvidlag har vi under senare år kunnat bevittna en kanske delvis olustig strid mellan Stockholmsintressen och Linköpingsintressen. Utskottet har väl alldeles korrekt uttryckt det tidigare — och även nu — på det sättet att man inte bara kan ta hänsyn till invånarantalet i de olika regionerna. Det gäller också att säkra kompetensuppbyggnaden vid de äldre universiteten — alltså i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Men det är ändå glädjande att se att utskottet nu har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet, vilket onödiggör det särskilda yttrande från moderat håll som tidigare har knutits till betänkandet när dessa frågor behandlats. Utskottet konstaterar nu vilken utomordentligt stor betydelse de enstaka kurserna har för särskilt den filosofiska fakulteten vid universitetet i Linköping. Man kan säga att de i många hänseenden är avgörande för att den nödvändiga kompetensen skall kunna vidmakthållas. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3. För tids vinnande kommer jag inte att begära votering på någon punkt.

Herr talman! Lokala linjer och enstaka kurser fyller en lång rad skilda behov inom vår grundläggande högskoleutbildning. Många ämnen är beroende av de enstaka kurserna för grundutbildningsverksamheten och därmed också som en bas för forskarutbildning och forskning. De enstaka kurserna spelar över huvud taget en mycket stor roll just för den grundläggande utbildning som skall utgöra basen för forskarutbildningen. De lokala linjerna skapar möjligheter inte minst för de små högskolorna runt om i landet att bedriva en utbildningsverksamhet som är särskilt anpassad till de lokala förhållandena i den landsända där resp. högskola befinner sig. De utgör alltså ett viktigt medel för en profilering av våra högskolor. Dessutom används, som vi vet, de enstaka kurserna som ett instrument för fortbildningsverksamhet av olika slag. Därför är det viktigt, herr talman, att vi är beredda att satsa tillräckliga resurser på detta område. De utökningar som anges i budgetpropositionen har vi därför hälsat med tillfredsställelse. I moderatreservationer tar man upp den komplicerade anslagsbild som råder på våra högskolor. Centern har tagit upp denna fråga i ett annat sammanhang och förordat en översyn av anslagssystemet för att man skall få en enklare hantering. Vi har alltså ingen anledning att närmare kommentera den frågan här. Jag vill bara säga att vi kanske inte ser fram mot en utveckling som innebär att man skulle minska regionstyrelsernas ansvar för anslagsfördelningen. Jag nämnde de enstaka kursernas betydelse för forskarutbildningen. Vi har i många sammanhang från centerns sida framhållit att det inte räcker att prioritera forskning — vi måste också tänka på betydelsen av den grundläggande utbildningen som bas för forskning. Som ett konkret bidrag till detta har vi därför i år föreslagit en förstärkning av anslaget till enstaka kurser med två och en halv miljon. Vi föreslår att förstärkningen av resurserna framför allt skall inriktas på förbättring av kvaliteten på sådana kurser som har betydelse för forskarutbildningen. Tyvärr, herr talman, fick vi inte utskottets stöd för detta vällovliga förslag, utan vi har tvingats reservera oss, vilket skett i form av reservation 4. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet. Jag vill också tillägga att inte heller jag kommer att begära rösträkning i samband med voteringen om min reservation, om det inte ändå blir fråga om en rösträkning på den punkten.
Herr talman! Folkpartiet har den bestämda uppfattningen att regionstyrel ' serna bör avvecklas. Vi tycker att dessa är ett onödigt byråkratiskt mellanled, och det har jag tidigare vid flera tillfällen utvecklat från denna talarstol. Det näst bästa är att göra som föreslås i reservation 1, nämligen avveckla anslaget till lokala och individuella linjer samt enstaka kurser. Det innebär inte att man lägger ned någon utbildning, utan helt enkelt att man på lokal nivå får mer att säga till om ute på universiteten och högskolorna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Inte heller jag kommer att begära votering.

Herr talman! En arbetsgrupp inom UHÄ har på uppdrag av regeringen utrett frågan om högre utbildning för hotell-, restaurangoch turistbranschen. I februari 1984 lade man fram sitt förslag i ärendet, bl.a. innefattande ett förslag till allmän utbildningslinje på detta område. Från vpk:s sida delar vi arbetsgruppens uppfattning att ifrågavarande utbildning skall ges på allmän utbildningslinje, och vi anser — också i enlighet med arbetsgruppens förslag — att en sådan bör förläggas till två orter i landet. Vi anser att dessa orter bör vara Karlstad och Östersund. I Östersund finns sedan läsåret 1978/79 en tvåårig lokal linje för turism och rekreation. Inom linjen utbildas ekonomisk och administrativ personal för turistföretag och för myndigheter och organisationer som arbetar med turism. De båda högskolorna har redan ett samarbete när det gäller enstaka kurser, och det vore naturligt att detta finge vidareutvecklas. De båda högskolorna ligger dessutom i regioner som mycket väl lämpar sig för turism. Vi föreslår alltså att en högskoleutbildning i turism skall anordnas i Karlstad och att den lokala turismoch rekreationslinjen vid högskolan i Östersund omvandlas till en allmän linje. Sedan bara en reflexion med anledning av det intressanta förhållandet att moderata samlingspartiet, som framhålls i reservationen, inte vill bygga ut de lokala linjerna. Samtidigt är ju moderaterna kanske ivrigast när det gäller att lägga fram förslag om utbildningar i form av lokala och individuella linjer. Vi anser att moderaternas förslag är ett hot mot de små högskolorna och mot dessas regionalpolitiska roll, där bl.a. de lokala linjerna har stor betydelse. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservation. Inte heller jag kommer att begära någon votering.

Herr talman! De lokala linjerna svarar för en väsentlig del av förnyelsen i högskolan. Enstaka kurser skall möta en rad behov av utbildning, som inte kan tillgodoses i linjeutbildningen. De enstaka kurserna är inte enbart ämneskurser vid de stora universiteten, även om man av debatten ibland kan få det intrycket. Det ändamål som högskoleförordningen främst lyfter fram är fortbildning och vidareutbildning. Ett annat viktigt syfte med de enstaka kurserna är att ge kompletterande utbildning för behörighet till forskarutbildning. Det fanns en viktig tanke bakom 1977 års anslagskonstruktion och de former för medelsfördelning som då infördes, nämligen att man ville skapa en balans mellan inomakademiska perspektiv och samhälleliga perspektiv i utbildningsplaneringen. Dessa skilda perspektiv skall komplettera varandra. Genom att låta regionstyrelserna handha fördelningen av LIE-anslaget åstadkommer man en avvägning på regional nivå mellan de olika ändamål som skall tillgodoses genom anslaget. Behoven av fortbildning och vidareutbildning i olika delar av resp. högskoleregion vägs mot varandra och mot behoven av mer allmän ämnesutbildning vid universiteten. Om fördelningen skulle göras av något annat organ skulle måhända prioriteringen bli annorlunda, men antalet kronor att fördela skulle därmed inte öka. Den allmänna debatten ger ibland intrycket att man tror att en annan organisation skulle medföra att alla fick mer pengar, vilket naturligtvis är en illusion. Att ta bort regionstyrelserna och fördela LIE-anslagen direkt till universitet och högskolor skulle innebära en stark centralisering av beslutsfattandet, inte en överföring av mer makt till lokal nivå. Det skulle innebära att vi här i riksdagen fördelade pengarna på olika högskoleenheter, kanske t.o.m. mellan olika ämnesområden. Jag menar att det är fel väg att gå. I regionstyrelserna är alla berörda högskolor representerade. Där har de möjlighet att direkt föra fram sin talan. En sådan möjlighet har de som bekant inte i riksdag och departement. Den nuvarande beslutsordningen har bidragit till att högskolan blivit ett alltmer verksamt och viktigt instrument för den regionala utvecklingen. Jag vill i det hänseendet instämma i vad Pär Granstedt sade om högskolornas betydelse för den regionala utvecklingen. Jag tycker det är viktigt att slå vakt om denna. För att göra mitt inlägg kort vill jag slutligen bara tillägga att jag hyser stor respekt för kraven på en ökning av anslaget till lokala linjer och enstaka kurser. Men det bör ändå påpekas att regeringens förslag innebär att anslaget räknas upp med drygt 27 milj.kr. Det motsvarar nära 8 26. Den ökning som föreslås i reservation 4 motsvarar ytterligare 0,7 70. Centerpartiet vill med den reservationen öronmärka de föreslagna 2,5 miljonerna för att förstärka kvaliteten på enstaka kurser som är av betydelse för forskarrekryteringen. Om detta är att säga att en sådan specialdestination av pengar inte är möjlig i det decentraliserade anslagssystem som vi har och som vi vill ha. Uppgiften att fördela medlen måste vi med förtroende lämna till högskolorna och regionstyrelserna att klara, och jag tror att de är beredda att göra den föreslagna prioriteringen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I den proposition som regeringen lagt fram på det här området föreslår man att ett antal lagar skall försvinna och ersättas av en lag som gäller hingstbesiktningstvånget och galtbesiktningstvånget. Vi motsätter oss inte en modernisering av dessa lagar, utan vad vi egentligen vill med vår motion och vår reservation är att framhålla att starka skäl talar för att det behöver finnas statliga bestämmelser på detta område även efter det datum som i propositionen angivits som den dag då övergångsbestämmelserna skall upphöra. Svenskt hästavelsarbete har ett mycket högt anseende ute i världen, vilket är av stort värde för den svenska hästaveln. Man kan därigenom sälja till utlandet, och denna export är i dag inte obetydlig. Man får också fram bättre hästar på det här sättet, och även det är betydelsefullt. I detta avsnitt har utskottet följt våra motionsyrkanden, och jag vill uttrycka min tacksamhet för att utskottet ändrat på regeringens förslag i detta avseende. Jag tror att det är ett mycket förnuftigt och klokt beslut. När det gäller hästaveln får vi alltså även fortsättningsvis en nationell kontroll över avelsvärderingen. Däremot har utskottet inte följt vår motion när det gäller svinaveln. Men också på det området är det viktigt att man har en ordentlig avelsvärdering framför allt av handjuren, galtarna. I dag får man inte använda vilka djur som helst till avel. De måste fylla vissa kriterier. Det är mycket viktigt att så är fallet också i fortsättningen. Enligt regeringens och utskottets förslag upphör denna kontroll i och med utgången av juni 1987. I vår reservation begär vi emellertid att det även efter den tiden skall finnas någon typ av värdering av avelsarbetet eller vissa bestämda normer, så att man vet att avelsdjuren är av ordentlig kvalitet. Detta har mycket stor betydelse, eftersom det också när det gäller svin förekommer en icke obetydlig export. En officiell kontroll är nödvändig för att man utanför vårt lands gränser skall kunna upprätthålla förtroendet för detta arbete. Men också för våra behov inom landet är det viktigt att vi har ett bra avelsarbete, bra svin, så att vi får ett bra resultat. Det är naturligtvis viktigt för producenterna men också för konsumenterna, som därigenom tillförsäkras en god köttkvalitet och bra livsmedel. Vi har här i kammaren fattat beslut om att förbjuda antibiotika och kemoterapeutiska medel i djurfoder. Det är viktigt att vi följer upp detta beslut också på andra plan när det gäller kvalitetsfrågorna. Med detta vill jag yrka bifall till centerreservationen i betänkandet. I propositionen tas också upp frågan om en hälsokontroll av svin. Jag tror att en sådan kontroll är mycket angelägen, och på den punkten finns inga delade meningar. I det avseendet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Näringsutskottet behandlar i detta betänkande motioner angående prissättningen på olja och bensin. I detta sammanhang har också jag en motion, 390, där jag yrkar att riksdagen hos regeringen begär att SPK ges i uppdrag att pröva frågan om prisbildningen på bensin, bl.a. i avseende på rättvisan mellan olika grupper och regioner. I motionen har jag pekat på de stora skillnaderna i bensinpriset för olika regioner och människor. I glesbygderna och på landsorten får man betala mycket mer för bensinen än i storstadsområdena. Någon ettöring mera kostar det att leverera bensin till avlägsna orter, men den kostnaden är en bagatell mot de merpriser oljehandeln tar ut på dessa orter. Det är taktik från oljebolagen att ta in pengar där det ej finns konkurrens. Märk väl att jag ej ger stationsinnehavaren någon skuld i detta avseende. Men vi har inga priskrig i glesbygderna. Priskrigen gynnar vissa områden men sällan eller aldrig glesbygden och dess folk. Samma taktik använder oljebolagen genom rabattsystem till vissa sammanslutningar av människor. Vid vissa tillfällen ges extra rabatter. Den byråkrati och pappersexercis som detta kräver fördyrar bensinen. Någon måste betala. Och vem är det? Det är vi alla, men mest vi som utan krångel betalar bensinen kontant när vi tankar. Varför skall vi straffas för att vi betalar kontant och undviker byråkrati och extra arbete? I ett demokratiskt samhälle borde sådant ej få förekomma. Enligt min uppfattning är det diskriminering av glesbygd och människorna där. Att sköta handeln på ett sådant sätt vittnar inte om ansvar och god köpsed. Oljehandelns kompetens kan faktiskt ifrågasättas. Därför vill jag att priskontrollnämnden skall pröva frågan om prisbildningen på bensin i avseende på rättvisan mellan regioner och människor. Nu har näringsutskottet tillmötesgått oss genom ett tillkännagivande till regeringen. Det är bra, och jag har inget yrkande därutöver utan bara en förhoppning att regeringen verkligen tar itu med frågan och gör det snart. Om man beaktar de rättvisesynpunkter jag framhållit och undviker byråkrati, pappersexercis och diskriminering av regioner och människor, då bör bensinpriset kunna sänkas totalt för alla. Det behövs också.

Herr talman! Vi behandlar i dag de särskilda åtgärder som regeringen ansåg sig ha skäl att föreslå riksdagen med anledning av den rätt stora omställning på arbetsmarknaden i Uddevalla som en avveckling av Uddevallavarvet innebär. Till betänkandet har fogats ett antal moderata reservationer, där vi redovisar en i vissa stycken annan mening än socialdemokraterna i vad gäller typen och omfattningen av de extra åtgärder som är nödvändiga. Vi anser att detta borde vara en alldeles normal situation för arbetsmarknadspolitiken att hantera. Enligt vår uppfattning är det just den här typen av situationer, där det uppkommer krav på stora omställningar på arbetsmarknaden, som vi skall hantera med arbetsmarknadspolitiken. Det är just den beredskapen som arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadsstyrelsen dagligdags skall se till att man har. Av det skälet har vi också sett oss föranlåtna att avvisa en del av de särskilda medlen samt de särskilda regler och bestämmelser som regeringen vill skall gälla under en begränsad period i Uddevalla. Vi tycker att regeringen har haft alltför litet is i magen när det gäller att sätta in extra resurser. Ett bevis för att detta är en riktig uppfattning är utan tvivel förslaget om särskilt statligt stöd för att bygga en ny turistanläggning i Ertseröd. Det är något märkligt enligt vår uppfattning att regeringen nu är beredd att pressa fram ytterligare byggnation i Uddevallaregionen, när det av allt att döma, beroende på den stora investering som t.ex. Volvo kommer att göra, kommer att bli en utomordentligt stor efterfrågan på byggnadsarbetare i denna region. Detta bekräftas redan nu av personalen på den särskilda arbetsförmedling som etablerats vid Uddevallavarvet. I Göteborgs-Posten kan man nu läsa t.ex.: ”Arbetsförmedlingen”, alltså i Uddevalla, ”går ut med ett nödrop efter byggnadsarbetare i hela landet =.” Iden situationen, herr talman, hade det nog varit lämpligt att se till att arbetsmarknaden i Uddevalla inte ytterligare överhettas. Herr talman! När det sedan gäller de särskilda resebidrag som regeringen har föreslagit tror jag att det är, förutom det förhållandet att målet med omställningen i Uddevalla måste vara att se till att den friställda personalen snarast möjligt får arbete på andra orter, också är fråga om i vilken grad olika regler skall gälla för olika krisområden. Nu frågar sig de många arbetslösa i Bergslagsregionen ivrigt av vilket skäl de skall ha ett mera begränsat stöd när det gäller möjligheterna att vara rörliga och skaffa sig nya jobb på andra orter än vad den friställda personalen i Uddevalla får. Slutligen, herr talman, kan man naturligtvis också fråga sig på vilket sätt de extra insatserna påverkar andra företags möjligheter att rekrytera personal. Vi vett.ex. att Saabi Trollhättan har befunnit sig i stark expansion de senaste åren. Vi vet också att man där har behov av flera hundra nyanställningar. Vidare vet vi att andra företag i regionen, enbart beroende på normal expansion, har behov av personal. Då finns det anledning att fråga sig om inte de insatser som riksdagen nu är i färd med att besluta om kommer att ha en negativ i stället för en positiv effekt både när det gäller enskilda tidigare varvsanställdas möjligheter att snabbt få arbete och när det gäller andra företags möjligheter att fylla sina vakanser. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Jag vill också säga att jag icke avser att begära votering.

Herr talman! Av betänkande 19 framgår att riksdagen i slutet av februari beslutade om ändrade bestämmelser för vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder som var aktuella att vidta i Uddevalla. Den knäckfråga vi då hade var att regeringen hade tagit sig orådet före att be riksdagen om en fullmakt att själv få forma reglerna. På den punkten var ändå riksdagens ställning mycket klar. Jag kan säga att jag uppskattar riksdagens socialdemokrater som den gången bestämt sade nej till regeringens extra innovation på det konstitutionella området. Riksdagen bestämde alltså vilka olika typer av insatser som skulle sättas in. Regeringen har nu återkommit och anvisat medel i storleksordningen drygt 125 milj.kr. Detta har partierna ställt upp på i utskottet, med undantag för moderaterna som drastiskt vill dra ned beloppet. Jag skulle vilja göra en liten kommentar till vad moderaternas företrädare Bengt Wittbom sade. Han sade att moderaterna har en annan mening. Det är en alldeles korrekt beskrivning. Men när Bengt Wittbom väljer terminologi så att han säger att det är en ”normal” situation, då tycker jag ändå att han tänjer ut det hela så långt att jag måste resa invändningar beträffande ordvalet på den punkten. Herr talman! I övrigt kommer också frågan om regionalpolitiskt stöd att behandlas. Dit återkommer vi i slutet av denna månad, så jag skall självfallet inte orda om detta. Men låt mig redan nu säga att jag på denna punkt upplever att regeringen har gjort en alltför snäv bedömning av de behov som gäller för Uddevallas kranskommuner. Jag tror för övrigt också att det finns mycken lärdom att hämta från andra krisorter som har varit utsatta för en liknande situation. Jag tänker kanske närmast på Landskrona och hanteringen bl.a. när det gäller Landskrona Finans. Jag tror att det finns erfarenheter att hämta där som kan bidra till att medlen kan bli förståndigt använda. Folkpartiet yrkar på ytterligare 1 milj.kr. i anslag utöver regeringens förslag, men det har att göra med att vi vill dra bort ett motsvarande anslag. Man hade en mycket märklig konstruktion när det gällde att ge studieförbunden anslag. Vi tycker inte att man skall hitta på sådana specialregler. Men också den här frågan kommer att behandlas i särskild ordning. Jag yrkar alltså bifall till huvudpunkterna i hemställan i betänkandet, med undantag för punkt 3 mom. 6, där jag yrkar bifall till folkpartireservationen 6.

Herr talman! Sten Östlunds intryck av att våra reservationer andas ”härtill är jag nödd och tvungen” stämmer. Den intressanta frågan är naturligtvis varför det är så. Anledningen är att arbetsmarknadspolitiken och AMS verksamhet är så stel och omöjlig att lägga om för att möta sådana här situationer att vi har tvingats spä på några miljoner kronor. Det är också skälet till att vi i vår motion har lagt fram ett förslag om en förändrad användning av finansfullmakten. Vi vill att arbetsmarknadsstyrelsen genom egna beslut och på ett sätt som gör att arbetsmarknadspolitiken kan bli effektiv skall kunna möta denna typ av situationer. Det sjuder av liv i Uddevallaregionen, säger Sten Östlund. Ja, det gör det — särskilt på byggområdet. Där kommer det nu säkert att bli en överhettad marknad. Regeringen hjälper också till att överhetta byggmarknaden genom satsningen på Ertseröd. Den plats där det sjuder mest av liv är dock antagligen Volvos styrelserum. Volvo har ju fått 4-6 miljarder kronor av regeringen till följd av att Volvos investeringsfonder generellt har frisläppts. Det är ingen dålig handtryckning till Sveriges mest lönsamma företag för att det så att säga gör regeringen en tjänst. Alldeles säkert hade den ”tjänsten” kommit till — möjligen också i Uddevalla — utan denna ganska rejäla handtryckning. Skälet till att Volvo bygger en ny bilfabrik är inte att arbetsmarknadssituationen i Uddevalla är bekymmersam, utan att Volvo säljer många bilar och därför behöver en större produktionskapacitet. Vi får väl se hur aktiviteten i Uddevalla — Sten Östlund säger ju att det sjuder av liv i staden — påverkas av vad som hände i måndags. Det är alldeles självklart att den försämring av framför allt mindre och medelstora företags möjligheter att växa och expandera som blir följden av räntehöjningar och andra negativa åtgärder som regering och riksbank fattade beslut om i måndags kommer att påverka läget också i Uddevalla.

Herr talman! Bara kort: Det är klart att våra uppfattningar skiljer sig åt, Sten Östlund. Med er verklighetsuppfattning är växande arbetsmarknadspolitiska insatser en nödvändighet, oavsett konjunktur och annat. Det enkla skälet till detta är att den ekonomiska politik som Sten Östlunds parti bedriver inte förmår skapa tillräcklig expansion för att vi skall kunna ha en hygglig situation på arbetsmarknaden. Det är litet skillnad mellan partierna i fråga om offensiv attityd. Varje parti som inte ser behovet av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser för att hålla nere arbetslösheten som ett misslyckande och en kapitulation har naturligtvis ingen offensiv attityd i sin politik över huvud taget. Då hamnar man i den situation som Sten Östlunds parti har kommit i — man blir van vid ständigt ökande arbetsmarknadspolitiska insatser och högre arbetslöshet i högkonjunktur än i lågkonjunktur.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

Eftersom jag dagligen när jag är på hemmaplan möter dessa människor, kan jag konstatera att det i stort sett i varje familj i Uddevalla kommun finns någon som kommer att förlora sitt arbete på Uddevallavarvet. Det är mot den bakgrunden som hela Uddevallapaketet skall ses. Det är naturligtvis glädjande att det finns en så bred samling kring dessa förslag och att regeringen ställer upp för människorna i en svår situation. Jag tror att det i Uddevalla finns goda förutsättningar att ganska snabbt kunna klara en omställning från varvsarbete till annan sysselsättning. Detta är ingenting som man får till skänks, utan det krävs naturligtvis hårt arbete och sådana insatser som regeringen har förespråkat i olika sammanhang, samt förutsättningar för att bygga någonting nytt. När vi nu har en socialdemokratisk regering kan vi jämföra situationen i Uddevalla med den tidigare situationen i Landskrona. Där fanns det ingen investeringsvilja, där pekade kurvorna neråt och där var det också andra svårigheter. I ett socialdemokratiskt styrt Sverige kan varvsjobben nu snabbt ersättas med andra jobb, om allt bara sköts på ett riktigt sätt. Det handlar inte enbart om Volvo, därför att antalet sysselsättningstillfällen där bara motsvarar en liten del av de sysselsättningstillfällen som går förlorade på varvet och i andra företag i kommunen. Det finns, som sagt, goda förutsättningar att bygga någonting nytt. Turistanläggningen i Ertseröd är ett exempel på god socialdemokratisk politik. Det handlar inte enbart om att skapa arbetstillfällen under en uppbyggnadsperiod, utan det gäller att utnyttja den vackra naturen bl.a. för lågprissatsningar, för vandrarhem och för att ge stora befolkningsgrupper som kanske har svårigheter med ekonomin möjligheter att tillbringa en vecka vid denna vackra kust. Det blir alltså möjligt att skapa en anläggning för familjer med relativt måttliga inkomster. Det är inte fråga om att detta är en överhettad region. Om man då pratar om Trollhättan är det bara att konstatera att det i Trollhättan finns hundratals arbetslösa människor i dag som inte får jobb på SAAB, eftersom de kanske inte passar företaget av olika anledningar, t.ex. handikapp. Om man hade tagit sitt ansvar i Trollhättan hade man naturligtvis inte haft någon arbetslöshet där — man hade kunnat slussa in dessa människor i bilindustrin. 125 Men nu — och det gällde redan innan beslutet om Uddevallavarvets nedläggning togs, är det bara att konstatera att de tidigare nedläggningarna har inneburit att det finns åtskilliga hundratal ungdomar som i dag pendlar från Uddevalla till Trollhättan. Det är naturligtvis bra. Jag tror emellertid att vi skall akta oss för att tala om Uddevalla, och om Bohuslän över huvud taget som något slags överhettad region. Det handlar om åtskilliga tusental jobb som kommer att försvinna, och det kommer att bli bekymmer för en del människor. Därför är det bra att samhället ställer upp. Jag är glad att en bred majoritet är för denna uppslutning.

Herr talman! Jag tycker att Lennart Nilsson skall läsa betänkandet innan han yttrar sig. Det blir bra mycket enklare om han gör det. Lennart Nilsson bör läsa reservation nr 5; där talas om på vilket sätt moderata samlingspartiet anser att de särskilda insatserna i Uddevallaregionen skall finansieras. Då kommer Lennart Nilsson att finna att vi på två väsentliga punkter har en annan uppfattning. Den ena gäller turistanläggningen Ertseröd. Inom parentes vill jag påpeka att det inte är jag som sagt att situationen kommer att bli överhettad i Uddevallaregionen. Det är den nyutnämnde chefen för den nya specialarbetsförmedlingen vid Uddevallavarvet som har sagt detta. Har Lennart Nilsson några synpunkter på saken föreslår jag att Lennart Nilsson talar med chefen i fråga.
Herr talman! Låt mig konstatera att arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19 är en del av Uddevallapaketet, en del där moderaterna i det här sammanhanget säger nej. Men man har också skrivit motioner som kommer att diskuteras i andra sammanhang, t.ex. i samband med regionalpolitiken. Om förslagen i de motioner man skrivit när det gäller lokaliseringsstöd och bidrag skulle förverkligas, slår de egentligen omkull grunden för de här satsningarna. Ifall någon arbetsförmedlare har pratat om överhettning har det möjligtvis handlat om byggarbetskraften. Det handlar inte om de tusentals varvsjobb som försvinner, och det var detta som jag pratade om.
Herr talman! Nu var det, Lennart Nilsson, byggarbetsmarknaden jag talade om. Därför kunde det vara lämpligt att Lennart Nilsson, när han har synpunkter på vad jag sade, också talade om byggarbetsmarknaden. Det blir mycket enklare att debattera då. Den jag nämnde är inte vilken arbetsförmedlare som helst, utan det är den särskilt utvalde chefen för den speciella arbetsförmedlingen vid Uddevallavarvet — där man just håller på att bära in möblerna — som hyser dessa farhågor för framtiden. Jag tycker att vi skall ta allvarligt på hans farhågor. Det är skälet till att vi är kritiska och har sagt nej till satsningen i Ertseröd.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid två förslag, som vpk har tagit upp och som behandlas i det här betänkandet. Det första gäller ändringar i byggnadsstadgan eller förtydliganden av byggnadsstadgan och det handlar om lämpliga förvaringsutrymmen i anslutning till våra bostäder. Som bekant är det mycket dåligt beställt med lämpliga förvaringsutrymmen i anslutning till väldigt många av våra flerbostadshus.

Alla som har vistats i eller bott i flerbostadshus vet att det är mycket dåligt beställt, generellt sett, med lämpliga utrymmen.

Förslaget från vpk syftar till att man, då det gäller nybyggnation, omoch tillbyggnader, reparation och renovering av äldre bostäder, skall tillgodose kravet på lämpliga förvaringsutrymmen. Vi har inte heller i år fått gehör från utskottet för vårt förslag att riksdagen skulle hos regeringen hemställa om tillägg till alternativt förtydligande av byggnadsstadgan i enlighet med vad jag här anfört. Några nya argument har inte framförts av oss då det gäller motionen. Vi anser att det inte behövs några nya argument. Det är tillräckligt eländigt som det är, och det är väl känt av alla som kommit i kontakt med de här problemen. Utskottsmajoriteten har inte heller anfört några nya argument som motiv för att avstyrka motionsyrkandena. Utskottsmajoriteten hänvisar bl.a. till vanskligheten att bedöma kostnadskonsekvenserna av de förordade utvidgade kraven. Därför avstyrker utskottet motionen, vilket utskottet för övrigt gjorde även i fjol. Det är rätt underligt, och jag tycker att det kommer litet plötsligt, att man vill skjuta eventuella kostnadsökningar i detta sammanhang framför sig när man tidigare utan vidare har fattat beslut efter beslut i den här riksdagen, som har lett till betydande ökningar av bostadskostnaderna för de flesta bostadskonsumenterna i det här landet. Men nu vet man mycket litet om huruvida det kommer att bli någon väsentlig ökning av kostnaderna. Jag hänvisade i fjol till Finland i detta avseende, då jag har haft tillfälle att diskutera hur det förhåller sig där. Jag har fått uppgift om att det där inte lett till några större kostnadsökningar — dessa kostnadsökningar var marginella vid planering av nya bostäder och vid omoch tillbyggnader. Summan av kardemumman, herr talman, är att jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet. Jag skall säga några ord om de problem som hälsorisker i samband med byggande innebär. Vi har tagit upp detta i en särskild motion mot bakgrund av de risker som föreligger på arbetsplatserna och det enligt vår mening otillräckliga arbete som läggs ned på att motverka och eliminera sådana risker. Vi menar att målsättningen måste vara en riskfri arbetsmiljö, där man inte skall ta hänsyn till företagens vinster utan till människorna. Under 1980-talet har man ofta debatterat nya sjukdomsbegrepp som dagissjuka, kontorssjuka och hussjuka. Gemensamt för dessa är att många som vistas i främst nybyggda hus besväras av hudutslag, irritationer på slemhinnor, huvudvärk, yrsel, m.m. Orsakerna till dessa symtom är många. Vid utredningar som har gjorts när det gäller daghem, pensionärshem, kontorsbyggnader och villor har omfattande byggfusk avslöjats. Detta byggfusk har resulterat i mögel och bakterieangrepp. Man har installerat olämpliga ventilationsanläggningar. Man har använt byggnadsmaterial som har varit nyimpregnerat eller fuktigt. Man har använt olämpligt golvspackel, hälsofarliga lacker, osv. Vi anser att man bör förstärka de resurser som finns på detta område och att man bör påskynda det arbete som pågår i syfte att komma till rätta med bristerna.

Herr talman! Till bostadsutskottets betänkande nr 19 har fogats endast en reservation, den som Tore Claeson nyss talade för och yrkade bifall till. Han sade att utskottet inte har anfört några nya argument för sitt avslagsyrkande beträffande motion nr 909, vilket i och för sig är ett riktigt konstaterande. Utskottet hänvisar till vad vi sade i fjol, nämligen att inga låneregler hindrar att man i nyproduktionen kan få ett större utrymme av den karaktär som Tore Claeson talade om. Också vid ombyggnad finns den möjligheten, även om det då kan vara större problem att få plats med de olika utrymmena. De normer som i dag tillämpas grundar sig på rekommendationer från konsumentverket. Ett ytterligare motiv som utskottet anför är att i planeringen för en revision av byggnadslagstiftningen även ingår att man kommer att se över SBN i dess helhet. De önskemål som motionsledes och på annat sätt framställs i detta sammanhang får beaktas av de myndigheter som har detta uppdrag plus regeringen. Meningen är ju inte att riksdagen skall fatta beslut om dessa detaljer, utan de skall framgå av t.ex. SBN-bestämmelserna. Utskottet har inte funnit anledning att vid detta tillfälle biträda motionsyrkandena. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man skulle kunna beteckna den fråga som behandlas i bostadsutskottets betänkande nr 19 såsom lång natts färd mot dag. En svår fråga ser ut att nu få sin lösning. Det är med tillfredsställelse som man kan konstatera detta. Många människor och hela familjer har i Sverige alltför länge lidit på grund av mögelangrepp i sina bostäder. Ekonomiska och sociala problem samt hälsoproblem har följt i möglets spår. Redan för fem år sedan väckte jag en motion i syfte att hjälpa dem som drabbats av mögel i sina hus. Det var då inte möjligt att nå en lösning, men nu är vi alltså där. Efter motionsförslag från Knut Billing och mig har riksdagen tidigare beslutat att det skall skapas en bostadsgaranti, som skall gälla för nybyggda gruppbyggda småhus. Aktiebolaget Bostadsgaranti är det organ som sköter denna verksamhet. Samtidigt beslöt riksdagen att denna garanti skall omfatta även styckebyggda småhus. Detta beslut har ännu inte effektuerats, men det är ganska angeläget att denna fråga snarast kommer till sin lösning. Dagens ärende och det beslut som kammaren med stor sannolikhet kommer att fatta innebär att vi egentligen inte fastlägger någon detaljerad och färdig metod för hur man skall komma till rätta med de mögelangripna husen. Enligt uppgift pågår emellertid överläggningar med de berörda parterna — regeringen, byggbranschen och kommunerna — för att lösa denna fråga. Det är angeläget att man med största skyndsamhet och utan fördröjning kommer till ett slut när det gäller dessa överläggningar. Ju snarare desto bättre. På det sättet skulle ytterligare lidande kunna undanröjas. Det visar sig nu att det finns ett påtagligt intresse hos alla inblandade parter för att komma till en överenskommelse ganska snabbt. Tidningsuppgifter ger vid handen att man är ganska nära målet. Behandlingen av denna fråga visar att det finns frågor som kan lösas i politisk enighet. Det är ju en fempartimotion som ligger till grund för utskottets ställningstagande i det här sammanhanget. Även om hemställan i betänkandet inte i detalj är identisk med motionsförslaget, är det ändå motionens huvudinriktning som har styrt skrivningen. Herr talman! Jag vill med dessa få ord med tillfredsställelse yrka bifall till utskottets hemställan i alla dess delar.

Herr talman! Ibland kan det vara nyttigt för oss riksdagsledamöter att brutalt få möta den bistra verkligheten eller ge oss tid till att lyssna på människor som företräder grupper i samhället som har problem. Under hösten deltog jag tillsammans med representanter för de övriga partierna i en bostadspolitisk debatt på Riksföreningen Vi i småhus riksstämma i Norrköping. Där fick vi möjligheter att konfronteras med människor som upplevt problemen med fukt och mögel i sina hus. Även om ingen av oss var omedveten om dessa problem, gjorde det onekligen ett starkt intryck. Resultatet blev den fempartimotion som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar. Den fempartimotionen — för övrigt den enda vid detta riksmöte, om jag har sett rätt — markerar att det finns en samlad politisk uppfattning att problemen med fuktoch mögelskador i hus måste få en snar lösning. Det är med tillfredsställelse som även jag konstaterar det. Den här frågan har ju behandlats av och till under många år utan att den har kommit närmare en lösning — inte mycket närmare i varje fall. Det beror naturligtvis på att frågan är komplicerad och sammansatt och att det därför är svårt att hitta lösningar på den. Det gäller uppkomsten av skadorna, det gäller ansvarsfrågorna och det gäller alla problem som dyker upp för dem som blir direkt drabbade när de upptäckt att deras hus har fuktoch mögelskador. Det senare är inte minst allvarligt. Det är från samhällets sida inte försvarbart att de drabbade skall utsättas för det lidande som det i många fall är fråga om. Deras akuta problem bör samhället medverka till att avhjälpa snabbt. Det är kärnpunkten. Men följderna av dessa människors problem blir ju sociala och ekonomiska belastningar för samhället. Den enskilda människans problem i första hand, samhällets i andra hand — det är utgångspunkten för den fempartimotion som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Vi motionärer har pekat på att det ofta är de familjeekonomiska problemen som måste röjas ur vägen. För att lösa dem har vi anvisat två typer av åtgärder. En är ökade lånemöjligheter, den andra är ett inlösensförfarande efter vissa villkor. Fempartimotionen markerar att det finns en samlad politisk vilja att medverka till lösningar. I motionen ges en anvisning om färdväg via en parlamentarisk arbetsgrupp som snabbt och obyråkratiskt skulle ta fram förslag till direkta åtgärder och finansieringsvägar. Den beredning som skett i regeringskansliet efter motionens tillkomst har lett fram till att överläggningar ägt rum också med berörda branschorganisationer inom entreprenadsektorn. Även där tycks det nu finnas en vilja att medverka till en total lösning. Det är en förutsättning. Enligt utskottet bör nu resultatet av dessa överläggningar avvaktas. Det är en riktig bedömning. Riksdagen kommer enligt utskottets skrivning att få ta del av detta i en redovisning från regeringen. Jag förutsätter och hoppas att det kan ske snart och att det då skall vara möjligt att fatta de ytterligare beslut som kan bli nödvändiga för att nå den lösning för de drabbade som har avsetts i fempartimotionen.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

Herr talman! Det kan klart konstateras att de fuktoch mögelskador som uppstått i en del hus i Sverige vållat enskilda människor oerhörda lidanden och bekymmer. Det kan också konstateras att man nått en bit på väg för att i fortsättningen undvika liknande bekymmer. Forskningen får dock ej anses vara slutförd. Detta påpekar vi också i den fempartimotion som väckts under den allmänna motionstiden — den motion som nu också ett enigt utskott ställt sig bakom. Det kan synas onödigt att ta till orda när det i stort finns en önskan från utskottet att avvakta de ansträngningar regeringen gör för att lösa problemen för de drabbade människorna. Jag vill ändå poängtera det uttalande av utskottet där vi begär en redovisning för riksdagen av gjorda åtgärder. Anledningen till denna önskan är att vi kan konstatera att det dröjt alltför lång tid, innan man vidtagit åtgärder från regeringens sida. Vår motion har haft till effekt att arbetet påbörjats.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
Herr talman! Den här debatten utvecklas till en serie vittnesbörd om hur vi upplevt situationen på olika håll ute i landet. Jag vill börja med att säga: Äntligen, äntligen ett betänkande från bostadsutskottet som i fråga om mögeloch fuktskador i bostadshus har ett, som jag tycker, konkret innehåll! Jag vill gärna uppfatta det här betänkandet som början till en lösning. Men det har suttit hårt inne. När jag i dag har tagit del av tidigare betänkanden har jag inte funnit mycket att ta på. Ändå är det väl drygt fyra år sedan jag första gången tog upp frågan här i riksdagen och sökte göra klart, att det redan då fanns betydande dolda skador i nybyggda hus. Sedan dess har problemet, som här har sagts, utvecklats i en sådan takt att man utan att ta till överord kan tala om en landsplåga. Att jag envisats med att begära mera forskning har sin bakgrund i att det inte ens i dag finns någon enhetlig uppfattning om hur många hus som kan ha fukteller mögelskador. Det är nämligen så, att medan jurister som specialiserat sig på mögelmål talar om tiotusentals skadade hus, så anser motparten att det på sin höjd rör sig om ett par tusen. När det gäller att bedöma omfattningen av skadorna runt om i landet har jag personligen ingen tilltro till byggfirmornas skattning. Bara i mitt eget län finns mellan 300 och 400 bostadshus, som har så pass allvarliga fuktoch mögelskador att familjer, framför allt barnfamiljer, tvingats överge husen och flytta in i hyreslägenheter. Just i dessa dagar har det på allvar börjat resoneras om en mögelgaranti för småhusen. En skyddsgaranti för småhus byggda de senaste tio åren kommer enligt pressuppgifter att inom kort införas. Det är bra, och det är likaså bostadsutskottets enhälliga skrivning, som bl.a. går ut på att byggbranschen skall ta sitt ansvar. Det jag har hävdat i alla mina motioner är just detta, att småhusägarna i dag ensamma får föra sin kamp för en dräglig bostadsmiljö. I enskilda mål ältas de här frågorna. Jag känner till åtskilliga fall — bl.a. i Arvika, Kristinehamns och Hammarö kommuner i Värmland — men enligt uppgift finns det bara ett enda avgjort rättsfall, varvid en byggherre fälldes för brister i ett småhusområde. De här långt utdragna och många gånger påfrestande processerna har påtalats vid ett flertal tillfällen här i riksdagen. Bl. a. har mögelprocesserna mellan enskilda husägare och byggentreprenörer rönt berättigad uppmärksamhet på grund av ständigt återkommande långdragna tidsfrister i samband med rättegångar. Många husägare orkar helt enkelt inte med att processa, därför att kontakten med advokater, byggentreprenörer, försäkringsombud och experter knäcker dem. Äktenskap slås sönder och ekonomin rasar. Till detta kommer att de som drabbas av sjukdomar som t.ex. andningsbesvär och hudutslag etc. många gånger har svårt att erhålla läkarutlåtande på att besvären beror på att de bor eller har bott i ett mögelangripet hus. Oftast bollas dessa människor mellan olika vårdinstitutioner. Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet gör samma bedömning som jag har gett uttryck för i mina motioner. Bl. a. finns det ingen entydig förklaring till att mögelskador uppstår i byggnader. Utskottet skriver att det snarare synes röra sig om flera orsaker, varav några är vanligare än andra. Några större forskningsinsatser vill dock inte utskottet uttala sig för. På den punkten får jag alltså inget gehör. Nu är det egentligen inte så viktigt hur en enskild motion behandlas. Det som är viktigt för dem som drabbats och kommer att drabbas är att bostadsutskottet reagerat och att det förhoppningsvis nu blir en lösning på problemet. Tusentals människor lider nöd på grund av att de måste flytta ifrån sina egna hem och tvingas betala hyra i andra bostäder. Jag är tacksam för att vi nu kan skönja början till en lösning, och jag är nöjd med den behandling frågan har fått i betänkandet. Jag kan dock inte undgå att något förvåna mig över att inte utskottet kunnat komma till skott tidigare. Åtminstone borde problemets ökade omfattning ha varit anledning nog, tycker jag, för att den här skrivningen skulle ha förelegat för åtminstone ett par år sedan. Dolda skador i nybyggda hus har vi känt till ganska länge. Men jag skall väl inte bråka mer nu när utskottet har reagerat. Av den anledningen har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Samtliga partiers företrädare har varit uppe i talarstolen och mässat om den fempartimotion som föreligger. Både Thure Jadestig och jag finns med bland dem som har undertecknat den. Bertil Danielsson karakteriserade den här debatten som en lång dags färd mot natt. Beträffande fempartimotionen tycker jag man kan säga att det är en kort dags färd mot natt. Regeringen och departementet bör få en eloge för att fempartimotionen har behandlats mycket snabbt. Enligt vad jag har inhämtat från departementet kommer regeringen, byggentrepenörerna och kommunerna inom kort att träffa ett avtal om ersättning till villaägare med högst tio år gamla hus som drabbats av fukteller mögelskador. Överenskommelsen är i princip klar. Vid ett sammanträde kommande månadsskifte skall parterna försöka enas om vissa detaljfrågor. Det gäller alltså fastigheter som har byggts de senaste tio åren. Skyddet innebär att parterna gemensamt tar ekonomiskt ansvar för sådana skador på huset som upptäcks efter den ordinarie garantitidens utgång. Skadorna skall också bero på fel i material, konstruktion eller utförande. Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse man kan notera att samtliga partier är ense i den här frågan, att departementet och regeringen har handlat snabbt samt att det för dem som har drabbats av dessa mögelproblem också kommer att bli en bättre tingens ordning. Herr talman! Jag har bara velat få detta noterat till kammarens protokoll. I övrigt är vi ju helt ense om tagen. Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande 19.
Herr talman! Sedan Magnus Persson nu har fått regeringens synpunkter antecknade till dagens protokoll vill jag bara uttala min tillfredsställelse över att det tycks ha lossnat efter alla år som dessa problem har funnits och påtalats — inte minst för bostadsdepartementet. Där har man varit väl medveten om dessa problem. Nu har vi fått det regeringsbesked som vi dess värre inte fick under utskottsbehandlingen. Det är bra att det blir fråga om snabba ryck och att det verkligen kommer att hända något. Låt mig emellertid utan att försöka grumla glädjen säga att det ännu inte är klart vilket ansvar som de verkligt ansvariga för de här problemens skall ha, nämligen byggherrarna, byggnadsentrepenörerna och byggmaterialtillverkarna. Vi hoppas givetvis att de skall ta det ansvar som det borde ha varit självklart för dem att ta för länge sedan. Det återstår att se.

Herr talman! Beträffande UDS-projektet, som behandlas i betänkandet 1984/85:20 från bostadsutskottet, anser moderata samlingspartiet att ett extraanslag på 8 876 000 kr. inte skall beviljas med tanke på det ansträngda ekonomiska läge vårt land har i dag. Vi anser att något statligt kreditaktiebolag inte borde ha inrättats, utan låntagarna bör hänvisas till ordinarie kreditinstitut. Därför är en investering i ett helt nytt datasystem inte försvarbart. Detta regionala system anges leda till minskad arbetsbelastning.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

Herr talman! Jag har samma yrkande som Erik Olsson. Jag vill bara utvidga argumenteringen något. Det är för oss självklart att bostadsstyrelsen skall ha tillgång till ett modernt system för att hålla reda på sina beslut. Även om man då, som vi har förordat, skulle gå över till ett garantisystem, måste beslut om detta fattas inom bostadsorganisationen lokalt eller regionalt, och besluten måste naturligtvis finnas väl dokumenterade. Det finns två motiv till att vi har yrkat avslag på det kraftiga tillskott och den höga ökningstakt i genomförandet av systemet som bostadsstyrelsen och regeringen har föreslagit. Det ena skälet är att vi har motionerat om och också fått riksdagens bifall till att minska antalet lån som bostadsstyrelsen förvaltar genom att försöka få låntagarna att i ännu större utsträckning än vad som redan nu sker lösa in de små lånen. Jag kan nämna att av det antal lån som finns hos bostadsstyrelsen — det rör sig om något mer än 1 000 000—avser mellan 600 000 och 700 000 en låneskuld under 30 000 kr. Det andra skälet är att när man nu vid omläggningen av finansieringen har flyttat denna utanför statsbudgeten till kapitalmarknaden skulle, hävdar vi, finansieringen helt ha gått över de befintliga bostadsinstituten. Därmed hade man fått en annan form för statens hantering av stödet till bostadsbyggandet. De här två argumenten sammantagna tycker vi talar för att man först skulle ha vidtagit dessa åtgärder. Den utformning som ett nytt datorsystem för bostadsstyrelsens räkning skall ha kunde ha påverkats avsevärt om man först hade tagit dessa beslut. Nu har dock riksdagen beslutat gå en annan väg, men vi hävdar naturligtvis att den av oss anvisade vägen hade varit den riktiga. Det projekt som man nu får anslag för att genomföra skulle alltså enligt vår uppfattning ha haft en annan utformning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Folkpartiet har ställt sig positivt till införandet av ett UDS-system vid bostadsverket. Det finns för närvarande ett datasystem i bostadsstyrelsen. Vid länsbostadsnämnderna finns inget datasystem. En viss försöksverksamhet pågår vid länsbostadsnämnderna i Älvsborgs län och Gävleborgs län. Ett arbete i syfte att förbättra och utvidga datorstödet vid bostadsverket initierades av den dåvarande regeringen 1978. Riksdagen har vid olika tillfällen därefter beviljat medel för detta arbete. Vi anser att det är motiverat att riksdagen fullföljer sina beslut och nu beviljar medel till ytterligare en etapp i det pågående projektarbetet. Om riksdagen beviljar begärda medel kommer bostadsstyrelsens mycket bristfälliga system att kunna förbättras. Ett regionalt system kommer att kunna införas etappvis. I moderatmotionen 2986 föreslås att riksdagen avslår propositionen med hänvisning till att ett kreditgarantisystem bör införas. Jag delar uppfattningen att ett sådant lånesystem bör införas — det framgår också av reservation 2 till betänkandet, där folkpartiets företrädare finns med som reservant. En sådan inställning innebär dock inte att man kan avvara ett datasystem för bostadsverket. Också i ett kreditgarantisystem skall ju länsbostadsnämnderna fatta belut, även om det då gäller beslut av annan innebörd. Det kan ytterst bli fråga om modifieringar av systemet. Dessa modifieringar är dock inte av den omfattningen att medel nu inte bör anslås. Att utskottet och riksdagen begärt att åtgärder för s.k. förtida inlösen av vissa bostadslån skall genomföras är inte heller skäl för att avslå propositionen. Jag tror, herr talman, att alla som har någon kunskap om verksamheten vid länsbostadsnämnderna inser att det verkligen behövs ett rationellt system. Jag vill stryka under vad utskottet anfört om vikten av att ett rationellt datasystem införs. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar och som gäller medel till utvidgat datorstöd vid bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna föreslår regeringen att bostadsstyrelsen enligt proposition 125, bilaga 8, beviljas 948 000 kr. till projektet rörande utvidgat datorstöd - UDS. Dessutom erhåller bostadsstyrelsen 725 000 kr. till förstärkning av det nya kreditbolagets medel under inledningsskedet samt utbetalningar av vissa tidigare beviljade energilån. I proposition 136 föreslås rikdagen anvisa 8 876 000 kr. till bostadsstyrelsen under 1985/86 för utredningsarbete rörande UDS-projektet. Systemet med utvidgat datorstöd kan sammanfattas så, att det framtida systemet skall bestå av en central och en lokal del. Den centrala delen motsvarar ungefär det nuvarande centrala lånehanteringssystemet, medan den regionala skall vara ett stöd för verksamheterna vid länsbostadsnämnderna. En dator kommer att placeras hos varje nämnd, inkl. länsstyrelsen i Gotlands län. Ett antal terminaler kommer att kopplas till varje dator. Utbyggnaden kommer att ske etappvis, och utvärdering görs efter de tre inledande länen. Alla nämnder avses få datorstöd senast vid 1987 års utgång. Utskottet tillstyrker propositionerna, då de innebär en uppföljning av tidigare ställningstaganden och utgör en angelägen åtgärd. Mot utskottsmajoritetens ställningstagande har avgivits reservationer från de borgerliga partierna. Jag vill bara erinra om att utskottet var enigt och utan erinran antog det som förordades i 1984 års budgetproposition — att 3 milj.kr. för innevarande budgetår beräknades för fortsatt utredningsarbete avseende detta projekt. Dessutom har utskottet nyligen i betänkande nr 14 enhälligt tillstyrkt regeringens förslag om ytterligare 1 milj.kr. för budgetåret 1984/85 för fortsatt utredningsarbete och för genomförande av projektet. Riksdagen har beslutat enligt utskottets förslag. I reservationerna 1 och 2 delar reservanterna uppfattningen om vikten av att bostadsverket ges ett rationellt datasystem, men föreslår avslag enligt tidigare ställningstaganden, som innebär att de anser att bostadslånegivningen skall skötas av andra kreditinstitut. Om detta har vi tidigare här i kammaren haft en stor debatt, och det finns väl inte anledning att upprepa den. Riksdagen har i annat sammanhang beslutat om ett särskilt kreditinstitut på detta område, varför yrkandet om avslag bygger på ett politiskt ställningstagande som riksdagen ej ställt sig bakom. Även om man är motståndare till förslagen i propositionerna och vill ha ett annat kreditsystem, så måste man säga sig att en sådan utbyggnad skulle ta så lång tid att det ändå får anses vara motiverat med ett nytt datorsystem. Det lönar sig i alla fall, vilket ju också framhålls i de borgerliga motionerna. Detta med datorisering är ett arbete som igångsattes av den borgerliga regeringen men som inte fullföljdes. Vi fullföljer nu detta arbete som den borgerliga inte orkade med. Jag yrkar alltså avslag på reservationerna 1 och 2. I reservationerna 3 och 4 avstyrker de tre borgerliga partierna bifall till de anslag som föreslås i propositionerna, med hänvisning till sina ställningstaganden i kreditinstitutsfrågan. Med samma motivering som jag anförde som motiv för avstyrkande av reservationerna 1 och 2 yrkar jag avslag på reservationerna 3 och 4 samt i övrigt bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet i betänkande 20.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om Svenska Petroleum AB:s köp av Svenska Fina AB var ett misstag och om statens innehav av SP bör omprövas mot bakgrund av utvecklingen på den svenska oljemarknaden. Han har vidare frågat om industridepartementets planer på ett samgående mellan SP och OK har skrinlagts. Nic Grönvall har också ställt två frågor om raffinaderiindustrin. Den första gäller vilka produkter som skall raffineras i Sverige i händelse av en avspärrning från råoljemarknaden. Den andra gäller om jag är beredd att ta initiativ i det nordiska samarbetet för att få en friare handel med oljeprodukter i Norden. Jag har flera gånger här i riksdagen besvarat frågor från Nic Grönvall om förutsättningarna för SP:s verksamhet. Regering och riksdag har lagt fast den långsiktiga strategi som skall gälla. Utvecklingen under år 1984 föranleder inte någon omprövning härvidlag. Den specifika frågan om förvärvet av Svenska Fina har jag ingen anledning att kommentera. Jag vill emellertid erinra om att ifrågavarande förvärv innebär en ökad avsättning för SP:s egen raffinering med ca 450 000 m?, varav 115 000 m? bensin. Beträffande frågan om förhandlingarna mellan SP och OK är syftet fortfarande att på kommersiella grunder finna lösningar som på ett positivt sätt kan påverka resp. företags konkurrensoch lönsamhetssituation. Intensiva förhandlingar pågår för närvarande, och jag har erfarit att diskussionerna förs på ett konstruktivt sätt. Vad gäller frågorna om raffinaderiindustrin vill jag först erinra om att det statliga råoljebolagets lagringskapacitet, som för närvarande uppgår till drygt 3 miljoner m?, kommer att minskas till 1,6 miljoner m? lagringsåret 1986/87. Samtidigt kommer staten att öka andelen produkter i lager, främst motorbensin och gasol. Förutom statligt lager finns också kommersiella lager av råolja hos raffinaderierna. För närvarande uppgår dessa till i genomsnitt 800 000 m?. I en krissituation kan dessa lager användas vid svenska raffinaderier. Därtill kommer de volymer som kan importeras. Genom att Scanraff i Lysekil har en modern konverteringsutrustning finns också möjlighet att använda t.ex. tjockolja som råvara i krackeranläggningen för framställning av lättare produkter, bl.a. bensin. Dessa möjligheter att på ett flexibelt sätt utnyttja svensk raffinaderikapacitet ger i kombination med övrig lagring av oljeprodukter hos staten och näringslivet den höga försörjningstrygghet som vi eftersträvar i vår beredskapsplanering. Ambitionsnivån härvidlag har inte ändrats. Jag utgår ifrån att Nic Grönvall i sin fråga om otillgängliga marknader för svensk oljeproduktexport i Norden avser den reglerade finska marknaden. Bakgrunden är att Finland vid sin associering till EFTA år 1961 gjorde ett särskilt undantag för oljeprodukter. Frågan är således komplicerad. Jag kan bara här deklarera att den svenska regeringen på olika sätt agerar för att påverka den finska attityden för att på sikt få en ändring till stånd.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på de fem frågorna i min interpellation. Jag vill först uttrycka min respekt för energiministern för att hon inte utnyttjade den felskrivning jag gjorde i interpellationen, som kunde ha använts för att åstadkomma en del munterhet. Jag har nämligen skrivit att förlusterna skulle uppgå till 250 milj.kr. i stället för de 25 miljoner som skulle kunna vara möjliga. Jag hade kanske väntat mig att energiministern skulle använda det gamla skämtet om att nollorna blir större ju längre åt höger de står. Nu får jag uttrycka min uppskattning över att jag slapp försöka försvara mig mot detta enkla skämt. Till att börja med vill jag sedan ta upp Fina-köpet. Energiministern vet, som framgick av svaret, att jag många gånger har uttryckt starkt känd kritik mot denna handling från SP:s sida. Genom att ha läst innantill i SP:s årsredovisning vet jag att köpeskillingen är 256 milj.kr. Man kan göra en investeringskalkyl på det beloppet, som kan vara försiktig eller ambitiös, allteftersom man önskar. Om man tillämpar gängse industriinvesteringskalkyler skulle man kunna säga att en industriinvestering i denna storleksordning skall ge en avkastning på mellan 50 och 75 milj.kr. på årsbasis för att motivera placeringen. Man skall därtill komma ihåg att SP:s investering nödvändiggör en stor satsning i ny marknadsföring, nya tecken på stationer, annonskampanjer och annat för att motivera inköpet. Man kan därför säga att till de 25 miljonerna, som jag menar är en acceptabel siffra som underlag för ett resonemang om Svenska Finas andel av bensinindustrins totala förluster 1984, skall läggas ytterligare 50-75 milj.kr. Man skulle således kunna hävda att denna investering redan första året har gett en förlust som ligger i storleksordningen 75-100 milj.kr. Detta är en omständighet som jag menar att energiministern borde kommentera, eftersom energiministern faktiskt har uttalat sig positivt i presskonferensen den 28 februari 1984 om den här investeringen. För att kunna fortsätta diskussionen litet grand skall jag emellertid försöka kondenserat presentera hur vi här i riksdagen har sett på SP. Det har jag ju själv ingen större erfarenhet av, utan jag har fått läsa mig till det. År 1975 sade man att SP skulle aktivt delta i landets råoljeförsörjning. Särskilt skulle man koncentrera sig på tyngre produkter av eldningsoljetyp med inriktning mot industrin och den offentliga sektorn. Slutligen skulle man samarbeta med andra intressenter på marknaden. I den plan från 1983 som energiministern sedan mer eller mindre tog som sin i oljepropositionen förra våren lade SP fram en något modifierad syn på sin egen roll i samhället, genom att säga att man skulle vara ett operativt instrument för statens försörjning med oljeprodukter och genomföra statens intressen på marknadens villkor. Det där är för mig ett språk som egentligen inte innehåller någonting alls. Det låter som en lång rad ord som man staplat på varandra för att skaffa sig ett syfte. Det intressanta är emellertid att läsa vad Birgitta Dahl säger i den där propositionen från förra året, nämligen att SP skall med i huvudsak affärsmässig inriktning ge landet försörjningstrygghet. Så går vi tillbaka till Svenska Fina-affären: Är det affärsmässig inriktning, energiministern, att med 256 milj.kr. köpa ett distributionsföretag som med all sannolikhet ger betydande förluster på den investeringen? Ja, säger energiministern, det är bra, för då kan man sälja sina raffinerade produkter. Det är väl sant — men till vilket pris? Det är fullständigt ointressant om man kan sälja sina 450 000 m? raffinerade produkter, som det står i svaret, om det leder till mera förluster för SP. Då är ju investeringen inte en affärsmässig investering, och det tycker jag faktiskt förtjänar en kommentar. Det är intressant att notera att de pengar som användes för investeringen i allt väsentligt kom via energiministerns 214 milj.kr. i propositionen förra våren. Jag skulle vilja ställa frågan än en gång till energiministern, när jag nu har redovisat litet av det affärsmässiga resonemang på vilket jag sätter upp min kritik: Hur kan ytterligare pengar till ett företag skapa möjligheter för bättre avkastning på ägarkapitalet? Ägaren satsar ju mera pengar, och då sjunker rimligen avkastningen på det satsade kapitalet. En möjlighet finns att undvika detta, och det är att pengarna används för en mycket god investering. Mot den bakgrunden frågar jag igen: Anser energiministern att investeringen i Svenska Fina AB, som ju konsumerar nästan alla dessa 214 milj.kr., var en god investering? Energiministern säger i svaret att utvecklingen under 1984 inte föranledde någon omprövning av SP:s roll. Jag har i mitt kondensat återgivit hur jag anser att den rollen bör betraktas. Jag skall för energiministern ange icke mindre än sex eller sju omständigheter som jag anser visar att förhållandena har förändrats mycket markant under 1984, något som verkligen borde föranleda en omprövning. En av omständigheterna har tillkommit så sent som i dag. Den första omständigheten är naturligtvis den att denna bransch lider av överetablering. Det vet vi, det talar branschens egna bolag om, och vi kan läsa om detta i de resultat som de olika i branschen deltagande företagen visar upp. Den andra omständigheten är mycket viktig — kanske viktigare än överetableringen —, nämligen att Petroleuminstitutet, som är branschens fackorgan, nu uttalar, såvitt jag förstår för första gången, den klara inställningen att eldningsoljor helt torde ha försvunnit ur det svenska energisystemet i början av 1990-talet. Det beror på en medveten svensk energipolitik som haft enastående framgång. Men, energiministern, har inte redan denna omständighet ryckt undan förutsättningarna — de förutsättningar som ni själv formulerat — för SP:s existens? De tunga oljorna — eldningsoljorna, som skall förbrukas i den offentliga sektorn och av industrin — skall ju mer eller mindre förlora sin betydelse i energisystemet i början av 1990-talet. Har inte motivationen för SP då gått förlorad? Den tredje omständigheten är den att vårt grannland Norge nu fått en betydande ställning på den svenska marknaden. Man har köpt ESSO, och Norsk Hydro har köpt Mobil och något annat företag. Det betyder att den situation som man möjligen skulle ha kunnat hävda, nämligen att de förfärliga stora oljeföretagen — de sju systrarna — dominerar svensk oljemarknad, inte alls längre är för handen. Där dominerar i dag de stora oljebolagen i vårt grannland, med vilket vi har nära ekonomiska och industriella relationer, samt OK. Dessa tre grupperingar dominerar den svenska oljemarknaden. Har inte också redan det inneburit en dramatisk förändring av behovet av SP — om det nu någonsin fanns? Den fjärde omständigheten är ju de ändrade lagerhållningsreglerna, som jag strax kommer tillbaka till. Numera är staten en mindre lagerhållare, och man har överfört ett större ansvar till förbrukarna. Då har statens intresse av att ha ett instrument i oljemarknaden förringats. Är inte också det ett skäl, energiministern, att avveckla SP? Ytterligare en omständighet är att jag i tidningen i dag läst att SP tydligen känner stor osäkerhet och — mycket hälsosamt — inbjuder det enskilda näringslivet till deltagande i SP Exploration A/S. Det står i Dagens Industri i dag att SP går ut och inbjuder den enskilda industrin att teckna aktier i riktade emissioner i detta företag. En sista omständighet är naturligtvis att SP åter gått med förlust. Dessa omständigheter tillsammans är ett kraftfullt argument för att 1984 års utveckling verkligen borde motivera en omprövning av grunderna för SP. Skulle jag sedan ta upp frågan om förhandlingarna mellan SP och OK, beklagar jag mycket inriktningen av energiministerns svar. Jag har naturligtvis innan jag framställde interpellationen och innan jag gick till denna debatt frågat de ledande företrädarna för OK och SP om det förekommer några förhandlingar. Jag skall nu göra påståendet att den av regeringen utsedde förhandlaren inte haft några förhandlingskontakter i detta ärende sedan oktober 1984. I varje fall på OK-sidan anser man inte att någon annan form av kontakter med SP förekommer än de som är normala branschkontakter. Detta är upplysningar som jag återger i stort sett ordagrant. Företrädare för SP har en mer entusiastisk hållning till betydelsen av dessa gängse branschkontakter, som består i att man handlar varor av varandra och utnyttjar varandras kapacitet i olika avseenden. Jag vill åter fråga energiministern om det inte är skäl att tänka igenom svaret i detta avseende en gång till. Är det verkligen sant det som sägs här att det för närvarande pågår intensiva förhandlingar, som förs på ett konstruktivt sätt, med de mål som energiministern presenterade vid presskonferensen den 28 februari, nämligen om olika typer av bolagsmässig samverkan, möjligheten till olika typer av gemensamma bolagsförvärv, möjligheten att använda gemensamma lagringsresurser och annat. Är det verkligen sant att intensiva förhandlingar av den typen pågår mellan företagen? Sist vill jag ta upp frågan om raffinaderierna och beredskapsskälen. Det är en mycket viktig fråga. Om det inte föreligger några beredskapsskäl i det här sammanhanget måste raffinaderifrågan avföras från debatten angående oljepolitiken. I sådana fall skall man i raffinaderierna själv få planera sin egen framtid i enlighet med marknadens krav och villkor. Jag kan redovisa en del uppenbarligen helt grundläggande fakta, som energiministern gärna får ifrågasätta och ta upp till diskussion. Jag påstår dock att de inte kan ifrågasättas. Enligt energiministerns egna siffror har vi i dag 800 000 m? i lager vid raffinaderierna. År 1986/87 kommer vi att ha 1,6 miljoner m? i det statliga lagret. Det kan vara intressant att ställa denna fråga: Är energiministern övertygad om — eller kan energiministern t.o.m. garantera — att vi inte skall hamna på en lägre nivå än 1,6 miljoner m?? Siffran 2,4 miljoner m? skall ses mot bakgrund av att den motsvarar 6 veckors förbrukning på den normala marknaden. På en ransonerad marknad räcker denna mängd möjligen längre, kanske 12 eller 15 veckor. Man frågar sig om det kan vara av beredskapsskäl som man upprätthåller en industri med statliga insatser för 6, 12 eller 15 veckors produktion, när man vet att beredskapsskälen för livsmedelssektorn innebär att man har tre års försörjning av livsmedel. Siffran 2,4 miljoner m? skall ses mot bakgrund av att vi före 1980 års utredning ansåg oss behöva hålla 9,6 miljoner m? i lager och att vi efter 1980 års utredning ansåg att vi kunde gå ned till 6,5 miljoner. I 1983/84 års oljeproposition gick vi ned till 2,7 miljoner. Nu efter decemberbeslutet är vi nere i 1,6 miljoner. Jag tycker att man kan lägga fast att vi för närvarande har en ytterligt otillfredsställande beredskapssituation. Jag vill inte diskutera den med utgångspunkt i beredskapskrav, utan bara med utgångspunkt i raffinaderiernas behov av statligt energipolitiskt stöd. Jag kan konstatera att de raffinaderier som skulle kunna få ett sådant stöd kan producera i ungefär sex-tio veckor med det tillgängliga råoljelagret — tiden är beroende av vilken ransoneringssituation som föreligger. Slutligen några ord om krackeranläggningen vid Scanraff. Vid anläggningen produceras 350 000 m? bensin per år. Vi förbrukar i Sverige 5 miljoner m?. Den kan därför inte vara ett särskilt stort bidrag till att upprätthålla beredskapsnivån i Sverige. Beträffande marknadsfrågan vill jag tacka för svaret. Det var ett tillfredsställande svar.

Herr talman! Jag tänker lika litet nu som tidigare gå in på sådana bedömningar och kommentarer som gäller angelägenheter vilka skall avgöras inom företagen. Låt mig ändå säga att de allmänna riktlinjer för SP:s verksamhet som riksdagen fastställde förra året efter förslag från regeringen alltfort gäller. Bl. a. sägs det att verksamheten skall drivas på företagsmässig grund. Vidare vill jag slå fast att tillskottet på 214 milj.kr. icke avsåg förvärvet av Fina och inte heller har använts därtill. Tillskottet avsåg att ge SP den kapitalbas som företaget behövde för att det skall kunna verka på företagsmässig grund utan ständiga subventioner. Detta uttryckliga villkor fanns med —i SP:s ledning och styrelse är man fullständigt medveten om att det är på det sättet. Avsikten var att kapitaltillskottet skulle användas för att förstärka företagets allmänna förutsättningar för fortsatt drift. Man har bl.a. lån bundna i investeringar i raffinaderier, och dessa har varit ganska tunga att bära. Jag vill varna för förhastade slutsatser av de senaste årens utveckling. Det är riktigt som Nic Grönvall säger, nämligen att förutsättningarna har ändrats under den gångna tioårsperioden för oljepolitiken i allmänhet och också för ett statligt oljebolags verksamhet. Om det är något vi har lärt oss av dessa år, så är det att vi fortsättningsvis skall akta oss för att alltför snabbt låta oss påverkas av konjunkturerna till att fatta beslut än hit och än dit. Däremot har inte motiven för att ha ett statligt oljebolag försvunnit. Det som skulle kunna leda till en sådan bedömning vore just den förhastade slutsatsen att vi de senaste åren har haft en utveckling som innebär att oljekonsumtionen har minskat kraftigt. Det är inte så att detta på något sätt skulle innebära att vi inte behövde ett instrument för att vid behov kunna ta på oss den typ av uppgifter, t.ex. uppköp av olja i en avspärrningssituation, som man inte kan lägga på de övriga företag som verkar på marknaden. Någon sådan förändring har inte inträffat. Jag vill också säga till Nic Grönvall att vad som har hänt under de första månaderna i år är en ganska hälsosam påminnelse om detta. Den extremt kalla vintern och den mycket sena våren med en försenad vårflod i Norrland, som gjorde att vi drev oljekondensverk så sent som för ett par veckor sedan för att klara vår elförsörjning, har gjort att våra kostnader för oljeimport ligger 2,4 miljarder över vad de normalt borde göra för de första fyra månaderna. Detta har verksamt bidragit till att försämra handelsbalansen. Tron att vi skulle ha en bekymmersfri situation på det här området vill jag alltså kraftigt varna för. Det finns fortfarande behov av såväl en oljeersättningspolitik och en statlig oljepolitik som ett instrument för drivandet härav. Beträffande förvärvet av Fina vill jag rent allmänt och utan att kommentera frågan om exakt var priset låg säga att detta köp trots de besvärliga strukturproblemen på den svenska marknaden -— eller kanske just därför — var så åtråvärt att ett antal bolag tävlade om att få bli köpare och var beredda att betala vad det kostade. Det är tydligen så att den som fick genomföra förvärvet har betraktat det som ett värdefullt instrument för att kunna stärka sin ställning på den svenska marknaden. Sedan vill jag bara kategoriskt förneka Nic Grönvalls påståenden om förhandlingsläget mellan SP och OK. Självfallet talar jag sanning i mitt interpellationssvar och vet vad jag talar om. Från regeringskansliets sida pågår intensiva förhandlingar och lika intensiva kontakter med såväl OK som SP. I dessa kontakter har både den särskilde förhandlaren och vid olika tillfällen även jag själv deltagit. Den särskilde förhandlaren är för närvarande intensivt upptagen med dessa diskussioner. När det till sist gäller frågan om raffinaderierna vill jag bara påminna om att det till grund för riksdagens beslut om beredskapslager ligger en oförändrad bedömning av beredskapskravet. Vi har icke sänkt beredskapen. Vi har anpassat beredskapslagren och vår kapacitet till den volym som krävs med hänsyn till den normala konsumtionsnivån och på grundval av en oförändrad säkerhetspolitisk och beredskapsmässig bedömning.

Herr talman! Energiministern gav ju till slut en allmän kommentar till köpet av Fina, och den vill jag gärna bemöta. Att andra var intresserade av att köpa Svenska Fina är ju inget bevis för att Fina sig skulle representera ett värde i den storleksordning som jag nämnde, 256 milj.kr. Det var nämligen så — och det har jag diskuterat med energiministern tidigare — att de andra oljebolagen hade långt gående, avvikande värderingar av Svenska Fina. Men det grundläggande är att dessa andra oljebolag var intresserade av Svenska Fina för att ta bort en konkurrent ur den överetablerade distributionsmarknaden. Man ville alltså ta in och slå ut de stationer som inte längre behövdes ur konkurrenssynpunkt och därmed strukturrationalisera distributionsmarknaden. Vad som i stället skedde var att det dök upp en ny företagare på den överetablerade distributionsmarknaden, nämligen Svenska Petroleum, som inte hade varit där förut. Det motsägelsefulla och i sig tråkiga med den investeringen är att den ledde till denna konsekvens. När det gäller förhandlingarna vill jag försäkra energiministern om att jag, innan jag gjorde mitt påstående här, hade talat med ledningen för OK. Om det är så att — sedan jag talade med ledningen i OK — dessa förhandlingar kommit i gång på det sätt som energiministern nu skildrar, är jag glad över att jag på det här sättet bidrar till att föra svensk oljepolitik framåt i enlighet med energiministerns önskemål. I så fall är det nämligen mina telefonsamtal till ledningen i OK och SP som har satt i gång förhandlingarna. Eljest ljög de som jag talade med, för de sade till mig att de inte hade haft några aktiva eller intensiva förhandlingskontakter för att uppnå de mål som energiministern beskrev i de pressmeddelanden som utgavs i februari 1984. Vi kanske inte kommer längre i den här debatten. Jag konstaterar att mina uppgiftslämnare har en helt annan uppfattning än energiministern på den här punkten. I mitt första inlägg redovisade jag en lång rad omständigheter som jag menar på ett verkningsfullt sätt har förändrat oljedistributionsmarknaden, handeln med olja i Sverige och framför allt behovet av ett statligt engage mang i den marknaden. Energiministern begränsade sig ju till att varna för förhastade slutsatser. Ytterst få av de omständigheter som jag åberopade grundar rätten att göra det påståendet. Vad jag talade om var att energiministerns oljeersättningspolitik, om vilken tydligen alla partier står eniga, har varit framgångsrik i sådan grad att man i början på 1990-talet kan räkna med att oljan är borta ur det svenska energisystemet för uppvärmningsändamål. Det är en långsiktig strukturell förändring som man visst inte skall dra några förhastade slutsatser av utan registrera och dra strategiska slutsatser av. Likadant är det med de norska företagens uppdykande på den svenska marknaden. Det är en betydelsefull förändring av strukturen på den svenska försörjningen av oljeprodukter. Den är strategisk, och man skall inte kunna hävda att det är att dra förhastade slutsatser att peka på den omständigheten. Om jag får lov att komma tillbaka till frågan om förhandlingarna mellan OK och SP vill jag säga att det måste ligga någonting i den omständigheten, energiministern, att den särskilde förhandlaren Ulf Dahlsten fick i uppdrag att förhandla färdigt före den 1 juli 1984. Såvitt jag förstår har han ännu inte lagt fram någon för det allmänna känd rapport över eller redovisning av sitt arbete. Det måste väl ändå stödja min tanke att detta inte är en förhandling med de målsättningar som då diskuterades.

Det är väl ändå en omständighet som i hög grad påverkar raffinaderiernas ställning i den beredskapsplan för oljeförsörjningen som jag hoppas att industridepartementet upprätthåller. Detta tycker jag är förtjänt av en mer seriös kommentar från energiministern än att hävda att vi fortfarande har samma nivå. Ni måste också svara på frågan: Spelar raffinaderierna verkligen en betydande roll i den ambitionens uppfyllelse?
Herr talman! För det första vill jag som svar på den sista frågan säga: Vår uthållighet är alltfort lika stor som den var tidigare. Det är riktigt att det har skett en övergång, så att man nu i större utsträckning lagrar produkter. Men det innebär inte att vi kan känna oss trygga utan egen raffinaderikapacitet. Den totala uthålligheten — det är det som är avgörande — är alltså lika stor som tidigare. För det andra vill jag säga: Först och främst är det riktigt att man inte blev färdig med förhandlingarna mellan SP och OK till den 1 juli. Det skedde en rapportering av förhandlingsläget då, varefter regeringen och de berörda företagen var överens om att det hela skulle fortsätta. Det har funnits en period under vilken vi gjorde en andhämtningspaus, nämligen i oktober förra året. I övrigt har diskussionerna pågått hela tiden i olika former. Det har inte skett någon avgörande förändring den senaste veckan. Det måste ha varit i oktober som Nic Grönvall hade sina samtal. Eventuellt kan det faktiskt vara så, att man inte gärna ville förmedla information till Nic Grönvall och att man därför vilseledde honom. Jag kräver faktiskt att det som jag här informerar kammaren om respekteras som sanningen. Vidare är det felaktigt att vi i Sverige på 1990-talet skulle komma att befinna oss i en situation, där vi över huvud taget inte skulle använda oss av eldningsolja. Vår målsättning är att minska oljeanvändningen så mycket som möjligt. Men det kommer aldrig att vara rationellt att ha ett system som innebär att vi inte kan använda olja för vissa specifika behov och tillfällen. Även om Petroleuminstitutet har den bedömningen — man har framfört den vid diskussioner med oss också — är det icke regeringens och riksdagens bedömning att det resultat som vi syftar till är att eldningsoljan helt och hållet skall försvinna från försörjningssystemet. Jag lägger märke till att Nic Grönvall välkomnar norska bolag som aktörer och uppköpare av företag i Sverige, inte för att lägga ned verksamheten utan för att komma in på marknaden. Men det enda bolag som inte är välkommet är ett svenskt bolag, i samma roll. Enkelt uttryckt är det inte någon vidare konsekvens i ett sådant uttalande. Regeringens synpunkt är att norska bolag är välkomna att verka här på samma villkor som andra. Men vi anser också att det är till fördel om vi har starka svenska företag för att kunna hävda våra intressen. SP har använt sig av förvärvet i fråga på precis samma sätt som andra för att bättre strukturera marknaden.

Vi vet ännu inte om det går att hitta en lämplig form för ett sådant samarbete, men det hoppas jag. Det skulle ju vara mycket bra, och det är ett utmärkt exempel på vilka konstruktiva insatser som kan göras om man har ett statligt oljebolag.